Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, som till stora delar är positivt och andas en vilja att också fortsättningsvis uppmärksamt följa de här frågorna. Bakgrunden till min fråga är den kritik som förekommit mot svenska beskickningar och personalen vid dem för det sätt varpå personundersökningar och inhämtande av uppgifter i de asylsökandes hemländer går till på. Det har bl.a. ifrågasatts om gällande sekretessbestämmelser följs och om de rapporter som lämnas till invandrarverket och som bl.a. ligger till grund för bedömningen av arbetsoch uppehållstillstånd verkligen är riktiga och tillförlitliga. Respekten för flyktingars integritet kräver självfallet att man exempelvis inte —som påstås ha skett — får vända sig till resp. lands säkerhetspolis eller till personer som i sin tur har sådana kontakter. Invandrarverkets kanaler för kontroll av flyktingarnas uppgifter får naturligtvis inte vara sådana att de direkt eller i sin förlängning går till härskande juntor eller terrorregimers säkerhetstjänster. Dess värre förefaller det som om det kan hända att man genom mer eller mindre aningslös ambassadpersonal gör förfrågningar i flyktingars hemländer som kan leda till viss kartläggning av motståndsverksamhet, ge upphov till trakasserier och förföljelser av släktingar och bekanta osv. Den praxis som kan utvecklas i brist på instruktioner eller på grund av oklara eller felaktiga instruktioner då det gäller personundersökningar i fråga om asylsökande i deras hemländer kan bli ödesdiger för både enskilda människor och grupper av människor i resp. länder. Det får enligt min mening inte råda något tvivel om att de undersökningar som görs via resp. svenska beskickningar utförs på ett sådant sätt att asylsökandes eller andra människors förhållanden försvåras eller förvärras. Föreligger svårigheter när det gäller att klarlägga vissa förhållanden, måste de asylsökandes uppgifter läggas till grund för bedömningarna. Dessa måste göras generöst i enlighet med andemeningen i vår utlänningslag. I den diskussion som har förts i massmedia har det framhållits — och det har också vpk i olika sammanhang förespråkat — att den enklaste lösningen när det gäller att komma till rätta med en del av de problem som jag har tagit upp vore att Sverige begärde att FN:s flyktingkommissariat skall upprätta ett filialkontor i Sverige. I det här sammanhanget vill jag ställa följande fråga till utrikesministern: Är utrikesministern beredd att medverka till detta?
Herr talman! Vad vi talar om nu är ju svensk flyktingpolitik och hur den skall kunna förverkligas. Vi har en generös grundhållning: vi vill i Sverige ge en fristad åt människor som är politiskt förföljda. Med hänvisning till den debatt vi nyss hade om flyktingarna från Polen finns det alla skäl i världen att vi ser till att vi beviljar asyl bara när det gäller människor som kommer hit av politiska skäl. Det finns ju alltid en risk att det bland dem som uppger sig vara politiska flyktingar finns människor som snarast är intresserade av att komma hit för att hålla ordning på dem som faktiskt är politiska flyktingar. Detta och en del andra skäl motiverar att personundersökningar görs. Jag tror inte att det är möjligt att skriva så precisa instruktioner till vår ambassadpersonal att de mera generella, allmänna synpunkter som Tore Claeson anför kunde tillgodoses. Däremot finns det nog all anledning att ha det förtroendet för våra myndigheter, att de faktiskt handlar i den anda som statsmakternas flyktingpolitik är ett uttryck för.
Herr talman! Man behöver väl inte ifrågasätta förtroendet för vår personal på utländska beskickningar bara därför att man uttrycker oro för att det sätt varpå de arbetar och inhämtar uppgifter kan vara sådant att det kan föranleda komplikationer av olika slag. Inte heller behöver man hela tiden ha som utgångspunkt förhållandena i resp. land vid det tillfälle då flyktingen kommer hit eller vad som då uppges beträffande förhållandena i resp. Förhållandena förändras som bekant. Och det är väl snarast i det avseendet som vi under senare år sett exempel på hur förhållandena förändrats, hur terrorn har ökat och hur förföljelserna mot oliktänkande har tilltagit i olika länder. Vi— och många med oss — menar att man från svensk sida och även från ambassadpersonalens sida inte tillräckligt har beaktat de förändringar som har skett i resp. länder. Jag är medveten om att man skall vara försiktig när man uttalar sig i sådana här sammanhang. Också myndigheterna och regeringen skall vara försiktiga när de så att säga utfärdar garantier för att inga fel har begåtts. Det synes vara helt klart att man begick ett fel exempelvis mot den unge kurd från Uppsala som för inte så länge sedan förpassades tillbaka till sitt hemland, trots att han hade en fängelsevistelse på minst fem år över sig — den har nu blivit tio år. Det torde vara helt klart att det borde ha varit möjligt för svenska myndigheter att förutse att det skulle gå så som det nu har gjort. Det är i sådana fall som jag menar att man måste göra en generös bedömning med utgångspunkt i utlänningslagens lydelse och anda.
Herr talman! Vi har en generös utgångspunkt vid vår bedömning av människor som vill komma till Sverige för att få en politisk fristad här. Att utfärda några garantier, som går ut på att enstaka tjänstemän aldrig kan begå misstag, tror jag vore ett felgrepp. Sådana garantier är omöjliga. Däremot kan man ju se till — och det är det som jag menar att vi bör göra — att vår ambassadpersonal håller sig väl underrättad om situationen i de länder där man är stationerad, så att man inte begår fel vid sådana här personundersökningar och ställer frågor till fel människor och fel myndigheter.
Herr talman! Utrikesministern har inte vare sig i sitt första eller i sitt andra inlägg svarat på min fråga, om han är beredd att medverka till att upprätta ett filialkontor av FN:s flyktingkommissariat här i Sverige. Om vi hade ett sådant filialkontor, skulle vi enligt mitt sätt att se kunna komma åt en del av de här problemen och komma till rätta med den osäkerhet och den risk för felaktigheter som alltid föreligger. FN:s flyktingkommissariat och dess personal bör ju vara mer lämpade att ta ställning i dessa frågor än vad vår personal på de utländska beskickningarna i allmänhet är. Jag vill nu upprepa min fråga om hur utrikesministern ser på detta och om han är beredd att medverka till att en sådan filial av FN:s flyktingkommissariat inrättas i Sverige.
Herr talman! Det är en helt annan fråga som Tore Claeson reser och som rimligen skall ställas till invandrarministern, som är ansvarig för detta. Låt mig ändå säga att vi har ett mycket nära samarbete med UNHCR, dvs. FN:s flyktingkommissariat, både i sådana här frågor och när det gäller humanitärt stöd till flyktingar. Jag vill inte falla min regeringskollega i ämbetet, men jag är inte säker på att upprättandet av ett UNHCR-kontor i Stockholm skulle tillföra särskilt mycket. Det är dock en helt annan fråga än den vi nu diskuterar. Ett UNHCR-kontor i Stockholm kan knappast minska behovet av vaksamhet hos vår personal på ambassaderna runt om i världen.
Herr talman! Jag menar inte att behovet av vaksamhet hos personalen vid de svenska beskickningarna skulle minska, men jag menar att frågan om ett UNHCR-kontor i allra högsta grad har att göra med den fråga som jag har riktat till utrikesministern och som utrikesministern också har svarat på — frågorna hänger intimt samman. Det handlar alltså om att söka möjligheter att öka säkerheten vid bedömningarna när det gäller risker av olika slag för flyktingar som kommer hit och som begär att få stanna i vårt land.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om regeringen avser att begränsa det svenska stödet till Etiopien om inte kränkningen där av de mänskliga rättigheterna upphör. I årets budgetproposition föreslås att medelsramen för utvecklingssamarbetet till Etiopien sätts till 85 milj.kr. för budgetåret 1982/83. Som framhållits i propositionen har regeringen funnit att lägre höjningar än de av SIDA föreslagna är tillräckliga för att genomföra pågående och planerade program. Regeringen har vid ett flertal tillfällen framfört mycket kritiska synpunkter på Etiopiens behandling av politiska fångar och ingripanden mot kyrkorna. Detta skedde bl.a. i samband med att etiopiska regeringsrepresentanter besökte Sverige förra våren. Jag framförde då den svenska regeringens starka oro över den bristande respekten för de mänskliga rättigheterna i Etiopien. När etiopiska myndigheter förra hösten ingrep mot Mekane Yesuskyrkans högkvarter, vädjade jag till min etiopiske kollega att man på humanitära grunder skulle ompröva beslutet. De mål för det svenska biståndet som riksdagen antagit förutsätter att biståndet är långsiktigt. Det kan och bör inte förändras, beroende på skiftande politiska förhållanden i resp. mottagarland. Detta hindrar oss givetvis inte att på sedvanlig diplomatisk väg framföra svenska åsikter till mottagarländernas regeringar. Ansträngningar att öka respekten för mänskliga rättigheter är en viktig del i svensk utrikespolitik. Det gäller självfallet också vårt förhållande till Etiopien. Vi har framhållit till den etiopiska regeringen att upprepade och grova kränkningar av mänskliga rättigheter kan försvaga allmänhetens stöd för fortsatt svenskt biståndssamarbete. Tore Nilsson berör också den nu pågående etiopiska offensiven mot Eritrea. Upptrappningen av kriget är oroande. Enligt vår mening kan det eritreanska problemet inte lösas med vapen. De intensiva striderna leder också till stora förluster av människoliv och umbäranden för befolkningen. För att lindra nöden ger Sverige ett betydande katastrofbistånd.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har ett par tre gånger under de senaste åren fått svar av utrikesministern på frågor som rör Etiopien. Jag är i stort sett enig med utrikesministern om det han säger i svaret när det gäller svenskt bistånd, att det skall vara långsiktigt och att det är svårt att avbryta hjälpen. Men de uppgifter som strömmar in om vad som händer där ute — och som har lett till att jag i frågan har påstått att problemet med de etiopiska flyktingarna är världens största flyktingproblem — gör att man kan fråga sig om vi skall fortsätta skicka pengar dit. Jag har alltid varit en vän av Etiopien och stött hjälpen dit, men det måste ändå finnas en gräns. Om landet nu för krig av detta slag, så att flyktingar strömmar ut till länder omkring, t.ex. Sudan, måste man fråga om det inte ginge att på diplomatisk väg anföra att vi är tveksamma till om vi skall fortsätta ge hjälpen. Redan på 1860-talet begynte svensk u-hjälp genom missionen i Etiopien, och frågan är om så många svenskar har arbetat någonstans utanför vårt land som där. Jag har haft tillfälle att vara två gånger i Etiopien, 1967 och 1975 om jag minns rätt, och jag har sett de svenska biståndsprojekten, exempelvis CADU, som jag fann mycket löftesrika. Jag vet också att det var en jordreform på gång och att det fanns en svensk tjänsteman på hög nivå som ledde en del av karteringsarbetet. Det var mycket löftesrikt. Sedan kom revolutionen, och det är uppenbart att Etiopien kommit ur askan i elden. Det finns många etiopier i Sverige och många som arbetat i Etiopien som delar den uppfattningen och har gett mig upplysningar. Det råder stor oro i dag bland dem som arbetar där, kanske inte alltid öppet uttalad. En god vän till mig har just återvänt till Skandinavien efter ett långt arbete där ute i en mycket viktig tjänst. Han säger att det har funnits ångest de senaste åren bland många som arbetat där. Jag hoppas verkligen att vi kan göra någonting ytterligare för att motverka detta. Sedan vill jag komplettera frågan: Finns det möjligheter att få veta om det är sant som har stått i internationell press om att man använder nervgas? Om man går ut på detta brutala sätt mot folk som egentligen hör till landet, t.ex. i Eritrea, måste vi ställa frågan om vi verkligen skall skicka bistånd till en sådan regering. Det borde vara möjligt att mycket kraftigt säga ifrån att vi inte kan acceptera detta. Jag gläder mig åt att, enligt en uppgift som jag nyss har fått, en konferens skall äga rum i Lund i slutet av april månad i år, där man skall studera de etiopiska frågorna och dit människor kommer från många länder i världen. Jag tror att det är viktigt att man från vetenskapligt håll ser på de här sakerna och tar upp dem från internationell synpunkt. Jag hoppas att vi mycket snart skall få besked att vi kan utverka bättre förhållanden för människorna i Etiopien. Än en gång: Tack för svaret!

Stina Andersson har frågat mig om jag är beredd medverka till att skärgårdsbefolkningen i Stockholms skärgård kan få hjälp med reducering av minkstammen. I Stockholms skärgård är minken numera etablerad och förekommer i starka bestånd inom framför allt den södra delen. Jag har personligen av skärgårdsbor blivit informerad om de skador som minken förorsakar på bl.a. sjöfågel. Enligt vad jag erfarit har företrädare för skärgårdsbefolkningen begärt och även fått bistånd för fångst av mink. Så hart.ex. bidrag för köp av fällor lämnats av länsstyrelsen och länsjaktvårdsföreningen. Ytterligare medel har även ställts till förfogande för den fortsatta kampanjen. Även Haninge kommun har lämnat stöd till en kampanj för att minska minkbeståndet. Vissa tillstånd till fångst av mink inom naturreservat har meddelats av naturvårdsverket. Som delvis framgått av vad jag redan sagt är sedan en tid tillbaka både naturvårdsverket, länsstyrelsen och länsjaktvårdsföreningen i länet väl insatta i problemet och arbetar f.n., i samråd med företrädare för skärgårdsbefolkningen, för att reducera minkstammen i skärgården. Länsstyrelsen har i samband med detta möjlighet att enligt gällande jaktlagstiftning förordna särskilda jägare för minkjakt. Det är emellertid önskvärt att även skärgårdskommunerna i större utsträckning än hittills tar en aktiv del i minkbekämpningen. Erfarenheter av tidigare kampanjer mot mink visar att jakt och fångst av djuren måste bedrivas kontinuerligt och intensivt över stora områden under många år om man vill hålla minkstammen på låg nivå. Med anledning av att både centrala och regionala myndigheter samt länsjaktsvårdsföreningen i länet är engagerade i frågan finner jag f. n. ingen anledning att vidta några ytterligare åtgärder.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

I vissa små insjöar fiskar de lätt slut på fiskoch kräftbeståndet. Från ett par öar meddelas, att minken under boningshus dragit in fisk, som sedan har ruttnat och sprider en otäck lukt. På mindre skär finns måsbon där det inte blivit några ungar — minken tog alla ägg. Fisk som fastnat i nät blir sönderbiten, och näten trasas sönder. Från vissa skärgårdsöar berättas att några få djur kan mer eller mindre utrota sjöfågelbeståndet. Visst, herr jordbruksminister, har vi i skärgården fått hjälp, bl.a. för inköp av fällor för att minska minkbeståndet, och det är bra. Under fem veckor fångades med 30 fällor 63 minkar. Några fiskare har fortfarande fällor gillrade. Enligt den senaste uppgiften om antalet fångade minkar i Haninge skärgård uppgår de till 154 stycken. Denna reducering är självfallet bra. Men ett talesätt säger, att ”naturen tål inte tomrum”. Det tomrum som uppstår känner antagligen minken, och det ger den större spelrum. Haninge kommun har också beviljat anslag till ytterligare 50 minkfällor, som kommer att placeras ut i skärgården. Glesbygdsfonden i Stockholms län har också bidragit med 20 000 kr. för att bekämpa och minska minkstammen. Det är också positivt att särskilda jägare för minkjakt enligt gällande jaktlagstiftning kan förordnas av länsstyrelsen, som det sägs i svaret. Det finns en oerhörd massa öar, kobbar och holmar i Stockholms skärgård. Den organisation som är uppgjord för de personer som skall försöka reducera minkstammen omfattar inte mindre än 50 personer i Haninge kommuns skärgård. De utför detta arbete i stort sett på frivillig väg, men ammunition och drivmedel kostar pengar. Jag delar jordbruksministerns uppfattning när det gäller erfarenheterna från tidigare kampanjer mot mink, nämligen att jakt och fångst av mink måste bedrivas kontinuerligt och intensivt över större områden och under många år. Men för att man effektivt skall kunna göra det, synes det vara nödvändigt att åtminstone vissa skärgårdsbor får tillstånd att skjuta mink från båt på de holmar och områden där de har jakträtt. Den möjligheten finns inte i dag. Visserligen säger jordbruksminister Dahlgren, att det f. n. inte finns anledning att vidta ytterligare åtgärder, men för att kunna skjuta mink från båt måste man förändra jaktbestämmelserna. Hur ser jordbruksministern på den frågan?
Herr talman! Av mitt svar torde ha framgått att jag fäster stort avseende vid denna fråga. Jag har själv besökt en del av dessa områden. Jag har av skärgårdskännaren och mästerlotsen Edvard Sjöblom fått sakkunnig information. Ett antal personer har hos länsstyrelsen begärt att det skall utfärdas personliga tillstånd för dem som vill delta i denna minkkampanj, om jag får uttrycka mig så. Länsstyrelsen har ju enligt 24 § jaktlagen möjlighet att dels utse sådana personer, dels utfärda föreskrifter för, som det heter i jaktstadgan, jaktens ändamålsenliga bedrivande, om länsstyrelsen bedömer förhållandena vara sådana. Det innebär att länsstyrelsen kan utfärda tillstånd fören person att jaga även på annans mark. Men det är länsstyrelsen som gör den bedömningen.
Herr talman! Av svaret framgick att jordbruksministern var positiv till dessa frågor. Jag vet också att jordbruksministern har besökt vår unika skärgård under ett par dagar, och det är väl ovanligt att våra ministrar gör sådana insatser. Får jag fatta jordbruksministerns svar så, att länsstyrelsen kan ge tillstånd att skjuta från båt?

Herr talman! Tack för det kompletterande svaret, men hur ser jordbruksministern själv på denna fråga? Det vore angeläget med ett positivt svar när länsstyrelsen, eventuellt naturvårdsverket, skall ta ställning till frågan framöver. På västkusten har man också tidigare haft problem med mink. Där har man använt sig av en särskild hundras som har spårat upp minken, och sedan har man kunnat skjuta den. Då måste man emellertid ha dresserade hundar. Jag vet inte i vilken utsträckning jordbruksministern har tagit del av minkproblemet på västkusten, men skulle den metod som har använts där kunna vara något också för Stockholms skärgård?
Herr talman! Alla de olika detaljerna i fråga om hur en reducering av minkstammen framgångsrikt skall kunna ske är det inte särskilt meningsfullt att diskutera här. Det får vi överlåta åt dem som är mer sakkunniga på detta område. Detaljerna får man diskutera igenom med de berörda och framför allt med den bofasta skärgårdsbefolkningens företrädare, som har den stora sakkunskapen. Det är min förhoppning att man skall kunna ordna detta på ett så obyråkratiskt sätt som möjligt, men också naturligtvis på ett så humant sätt som möjligt. Det är viktigt.
Herr talman! Jag får än en gång tacka jordbruksministern för svaret. Det är väldigt viktigt att skärgårdsborna blir inkopplade. De känner dessa frågor och är mer eller mindre experter på dem. Jag utgår från att skärgårdsborna kan få sina intressen och önskemål tillgodosedda även i framtiden beträffande en reducering av minkstammen, så att vi kan bevara en levande skärgård i Stockholms län.

Herr talman! Under de senaste åren har arbetslösheten i industriländerna växt i snabb takt, och miljontals människor går arbetslösa i Europa. Man kan tyvärr konstatera att de styrande i många länder har förringat arbetslöshetsproblemet. Man kan spekulera om varför det har blivit på det här sättet. Det finns säkert många bidragande orsaker. En kanske helt enkelt är att de styrande själva stått fjärran från risken att bli arbetslösa eller att de kanske inte ens bland sina anhöriga eller bekanta haft någon som hotats av arbetslöshet. En orsak kan också vara att de styrande inte har haft tid nog, eller fantasi nog, att sätta sig in i alla de problem som arbetslösheten orsakar. Ytterligare ett skäl kan vara att de arbetslösa själva har förhållit sig tysta. Det är inte, som man kanske förleds tro, så att arbetslösheten föder många revolutionärer. Det är precis tvärtom. De flesta som blir arbetslösa blir mer passiva och mindre utåtriktade än de har varit tidigare. De arbetslösas krav och önskan om att få arbete har kanske därför inte hörts ända upp till de styrande. Kanske har man ansett att de arbetslösa var marginella grupper, som det inte var värt att lyssna till. Kanske har man också i många länder fallit offer för tron att arbetslöshetens våndor och problem egentligen bara drabbar de arbetslösa själva. Att man inte rätt har försökt att analysera de kostnader som arbetslösheten för med sig är kanske en av de viktigaste orsakerna till att man har förringat arbetslöshetsproblemen och därmed också tolererat att arbetslösheten har stigit så att den nu omfattar många miljoner människor. Många av dem får gå arbetslösa under mycket långa tider. I Europa upplever man ungdomar som helt har förlorat tron på framtiden. Det har varit andra ekonomiskt-politiska problem som har stått i förgrunden för diskussionen och som har ansetts viktigare att ägna krafterna åt. Under det senaste året har vi i Sverige upplevt en utveckling som är mycket lik den som har skett i andra länder och som har lett till mycket stora arbetslöshetsproblem. Också i Sverige kan vi se hur regeringen i ökande grad tolererar arbetslösheten. Med hänvisning till det stora underskottet i statsbudgeten har det vidtagits en rad åtgärder för att begränsa statens utgifter. Nedskärningarna har drabbat många utgiftsområden. Resultatet har bl.a. blivit att den totala inhemska efterfrågan har begränsats. Det har i sin tur medfört en försvagning av arbetsmarknaden. Nedgången på arbetsmarknaden har förstärkts genom de nedskärningar som de borgerliga av budgetskäl har ansett nödvändiga också inom arbetsmarknadspolitiken. Sammantaget har den här politiken förorsakat en arbetslöshet långt över den nivå som var möjlig att upprätthålla under vinterhalvåren 1977, 1978 och 1979. Ingen vinter under efterkrigstiden har arbetslösheten varit så hög som i år. Den diskussion som förs nu påminner mycket om den som fördes på 30-talet. Också då stod vårt land inför ett viktigt vägskäl. Det var då Ernst Wigforss ställde frågan som nu har blivit klassisk: ”Har vi råd att arbeta?” Jag tycker att det svar som han gav är aktuellt också i dag och att det är värt att citera här i kammaren. Wigforss sade: ”Om inkomsterna sjunker, om fattigdomen ökar, beror det uppenbart på att vi inte arbetar lika mycket som förut, att vi inte håller den produktiva verksamheten i gång. Den första uppgiften måste därför bli att åter öka arbetstillfällena och utvidga produktionen. Om detta verkligen skulle råka i strid med kravet på sparsamhet, så får sparsamheten vika för den mycket mera påtagliga nödvändigheten att arbeta.” Wigforss är en av de ideologiska förgrundsgestalterna inom arbetarrörelsen, men han var också en man som mycket konkret sysslade med rikets finanser. Han om någon visste vad han talade om när han talade om vikten av att spara på rätt sätt. Wigforss funderade noga över konsekvenserna av sina förslag. Men jag tillåter mig faktiskt att betvivla att funderingarna om en del av frågorna i dagens budgetdepartement eller arbetsmarknadsdepartement är särskilt djupgående. I varje fall så kan man konstatera att någon redovisning av sådant tankearbete inte har lämnats till riksdagen. Vid besluten om en allt stramare statlig utgiftspolitik har de budgeteffekter som följer direkt av en växande arbetslöshet inte redovisats. Därför tycker jag att det finns skäl att i dag försöka visa på arbetslöshetens finansiella konsekvenser, framför allt effekterna på statsbudgeten. Från borgerligt håll hänvisar man ju ofta till statsbudgeten när man inte vill gå med på de förslag till förbättringar av arbetsmarknadspolitiken som vi socialdemokrater har lagt fram. När man gör kostnadsberäkningar av det här slaget måste de naturligtvis bygga på antaganden, och därför kan resultaten inte uppfattas som precisa uppgifter. Syftet med de beräkningar som vi har gjort är att ge en bild av kostnadernas storleksordning. Arbetslösheten slår emot statsbudgeten i form av ökade utgifter och minskade inkomster, utgifter för kassaersättning och kontant arbetsmarknadsstöd. Vid arbetslöshet sjunker människornas beskattningsbara inkomst, och det gör att inkomstskatten minskar. Den disponibla inkomsten för hushållen blir också mindre, och därmed minskar konsumtionen. För statens delleder det till en förlust av indirekta skatter. Genom att den arbetssökande ställs utanför produktionen förlorar staten inkomster i form av arbetsgivaravgifter. Allt det här får naturligtvis direkta effekter på budgetsaldot. Utgifterna ökar och inkomsterna minskar. Vi har gjort ett försök att på det här sättet beräkna arbetslöshetens kostnader för staten. Vi har inte räknat med indirekta effekter i form av ökad sjuklighet, socialhjälpsbehov, bortfallande kommunalskatt, och vi har inte alls räknat med möjligt produktionstillskott. Till grund för de beräkningar vi gjort ligger arbetsmarknadsverkets uppgifter om antalet kvarstående arbetssökande utan arbete, som var aktuella för omedelbar placering i februari månad 1982. Att vi har valt den statistiken beror på att den ger oss möjlighet att uppdela de arbetssökande i tre grupper: arbetslöshetsförsäkrade, berättigade till kontant stöd vid arbetslöshet och inte alls stödberättigade. De direkta kostnaderna för staten beräknade på detta sätt belöpte sig under februari månad till ca 900 milj.kr. Om vi behåller den höga arbetslöshetsnivå vi nu har i landet under hela året och inte lyckas minska den, blir kostnaderna ungefär 10 miljarder på året som helhet. Dessa siffror tycker jag är ett belägg för vad vi socialdemokrater så ofta säger: Vi har inte råd med arbetslösheten. Det kortsiktiga sparandet på de arbetsmarknadspolitiska insatserna leder till mycket stora kostnadsökningar för staten genom kontantstödet och förorsakar statligt inkomstbortfall. Det finns, herr talman, en uppenbar risk för att problemen på arbetsmarknaden kommer att kvarstå och t.o.m. förvärras med den politik som förs i dag. För att lösa sysselsättningsproblemen behövs insatser inom många områden. Det behövs en annorlunda ekonomisk politik än den som förs i dag. Det behövs omfattande satsningar för att få i gång investeringsverksamheten i landet, den typ av investeringar som kan ge oss bättre konkurrenskraft för industrin i framtiden. Det investeringsprogram vi från socialdemokratiskt håll lagt fram röstas nu dag efter dag ned av den borgerliga majoriteten i riksdagen. Men det är ett program av det slaget som under de närmaste åren skulle kunna ge oss de 35 000-40 000 jobb som vi skulle behöva. Det behövs ett fullt utnyttjande av de arbetsmarknadspolitiska instrumenten. De samhällsnyttiga beredskapsarbetena och arbetsmarknadsutbildningen skall användas i all den utsträckning som är möjlig. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens senaste rapporter väntas en mycket låg efterfrågan på arbetskraft inom alla sektorer av ekonomin under större delen av året. Antalet sysselsatta väntas fortsätta att minska — inom industrin, byggnadsverksamheten, handeln och samfärdseln. Om exporten kommer i gång hoppas arbetsmarknadsstyrelsen att nedgången i den totala industrisysselsättningen skall upphöra under senare delen av året. Jag skulle vilja påstå att det är helt nödvändigt att vi får en vändning när det gäller industrisysselsättningen. Det är nu färre än en miljon människor i landet som arbetar inom industrin, och om vi skall kunna ta oss ur de problem som vi har, måste vi få i gång produktion och investeringar igen. Jag vill återigen säga att det är nödvändigt med ett investeringsprogram av det slag som vi har utarbetat. Arbetsmarknadspolitiken, som vi främst skall diskutera i dag, kan naturligtvis inte i grunden lösa sysselsättningsproblemen, men de andra åtgärderna, inom ekonomisk politik och investeringspolitik, tar tid innan de får praktisk effekt. Bl. a. därför måste vi under tiden satsa fullt ut på arbetsmarknadspolitiken. Skall den öppna arbetslösheten kunna pressas ned snabbt krävs en omedelbar förstärkning av de arbetsförmedlande och sysselsättningsskapande åtgärderna. Det är beklagligt att man från borgerligt håll inte vill inse detta fullt ut. Senare i debatten kommer mina partikamrater att precisera våra förslag på de olika punkterna. Får jag, herr talman, ta upp ungdomsarbetslösheten speciellt. Det är väl den som kanske de flesta människor uppfattar som det allvarligaste av arbetslöshetsproblemen. Ungdomarna har fått löfte om väldigt mycket av de borgerliga: man har talat om att alla ungdomar skulle garanteras arbete, utbildning eller praktik. Nu går man vidare på samma linje. Visserligen bränns ordet garanti numera — ungdomarna upptäckte nämligen att det inte innehöll någonting, att det inte blev någonting av garantin. Men i stället går de borgerliga vidare med andra ordvändningar. Man vill visa sig kraftfull och föreslår att regeringen skall utarbeta ett åtgärdsprogram som innebär att alla ungdomar upp till 21 års ålder skall erbjudas utbildning eller arbete. Det låter ju bra. Men det skulle naturligtvis i praktiken ha varit mycket bättre om regeringen, i stället för att lägga ut nya utredningsuppdrag, såg till att arbetsmarknadsverket fick de resurser som i dag behövs för att satsa fullt ut på beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Det vore bättre om man gav klara besked när det gäller ungdomsplatserna. Men i den frågan har det tyvärr varit ett hattande hit och dit. Ungdomarna har fått olika besked, beroende på vilket departement de har talat med. Det har varit svårt att få reda på om verksamheten med ungdomsplatserna skulle få tillfälle att fortsätta också efter den 1 juli. Det är klart att alla verksamheter är tröga i starten. Det räknade väl vi också med när vi gemensamt från LO:s och socialdemokratins sida i höstas kom med förslagen om ungdomsplatser. Men vi hade hoppats att regeringen skulle kunna ge klara besked om det som är statsmakternas ansvar på den här punkten. Det behövs en långsiktig planering för att ungdomarna skall kunna känna trygghet när det gäller de åtgärder som samhället vill ställa upp med. Många ungdomar har också haft problem med att de har fått sig tilldelat beredskapsarbete eller något annat och då inte har vetat vad som skulle komma att hända efter en sexmånadersperiod, eller vilken tid det nu var fråga om. En långsiktighet i behandlingen av de ungas arbetslöshetsproblem är alldeles nödvändig. Därför är det beklagligt att regeringen inte har kunnat ge klarare besked om ungdomsplatser. Regeringen har under de senaste åren lassat över en lång rad av sina problem på kommunerna. Regeringen avlövade arbetsmarknadsverket dess möjligheter att gå in och hantera ungdomsarbetslöshetsproblemet. Glädjande nog kan vi konstatera att många kommuner har gjort stora insatser — insatser av berömvärt slag, som visat på stor fantasi och god beredskap att satsa ekonomiskt — och att de, trots regeringens brist på insatser, lyckats lösa en hel del av ungdomsarbetslöshetsproblemen. Men i längden är det naturligtvis så att många kommuner inte klarar av detta. Det gäller speciellt de kommuner som har de stora arbetslöshetsproblemen. Därför behövs de statliga insatserna nu mer än någonsin. Därför behöver vi också få skjuts på utvecklingen när det gäller ungdomsplatserna. Under de senaste veckorna tycks det dock — tack och lov, kan man säga — ha lossnat också på den punkten. För vår del menar vi att ungdomsplatserna bör kunna byggas ut, så att alternativet yrkesintroduktion inte längre behövs. Men, herr talman, de största problemen framöver på ungdomssidan har vi kanske inte bland de ungdomar som är under 18 år utan bland dem som är över 18 år. Ungdomspuckeln förskjuts uppåt. För de äldre ungdomarna finns det ju ingen egen arbetsmarknad. De bästa insatser som vi kan göra för dessa ungdomar handlar om att få fart på Sverige igen, att få ekonomin på fötter och att få industrin på fötter. I avvaktan på sådana åtgärder behövs det betydande arbetsmarknadspolitiska insatser. Men det kräver då inte bara att man ger nya utredningsuppdrag, utan framför allt att man ger arbetsmarknadsstyrelsen handlingsmöjligheter, dvs. att man ger de ekonomiska resurser och de planeringsramar som behövs. Vårt socialdemokratiska förslag innebär att vi skulle kunna sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder för närmare 40 000 fler människor än vad regeringens planering nu går ut på. Det skulle kunna vara en första kraftfull insats att samlas omkring för att visa att vi i det här landet inte tolerar arbetslöshet därför att vi vet att den drar enorma kostnader för samhället — och kanske framför allt därför att vi vet att den hårdare än förmodligen något annat drabbar enskilda individer. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Arbetet har ett värde som är mer än lönen och de producerade varorna. Hela vår sysselsättningspolitik under senare år har i brett samförstånd byggt på tanken att arbetet har ett egenvärde. Det är och bör vara en social rättighet att få del av och fördela detta värde. Vi som har ett arbete måste vara beredda att avstå något för att hjälpa dem som inte har ett arbete. Att i dag så många ungdomar går arbetslösa är särskilt allvarligt. Att inte känna sig efterfrågad är bland det värsta man kan råka ut för. Därför måste kampen mot arbetslöshet föras vidare på bred front. Vem är arbetslös? Ofta är hon ung, för det gäller fler flickor än pojkar. Som regel har de som är arbetslösa kort utbildning, saknar yrkeserfarenhet och har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. I förlängningen skymtar sociala problem, som växer i takt med den tid som arbetslösheten pågår. Den problematiken, herr talman, har stått i fokus då arbetsmarknadsutskottet har dragit sina slutsatser. I betänkande nr 21, som nu är föremål för debatt här i kammaren, redovisar vi från utskottet det mycket besvärliga läget på arbetsmarknaden här i vårt land. Vi uttrycker vår oro för situationen. Arbetslösheten är i dag lika hög som den var vid 1970-talets början. Vi får alltså gå tillbaka till de socialdemokratiska regeringsåren för att hitta en nivå på arbetslösheten som kan vara jämförbar med dagens. Inte minst uttrycker vi vår oro för utvecklingen för alla de ungdomar som står utan både arbete och utbildning i dag. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att hålla arbetslösheten nere. Det gäller inte minst de ungdomar som varit arbetslösa. Utöver de mer traditionella arbetsmarknadspolitiska insatserna som beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning har olika initiativ tagits, alltifrån olika stimulansåtgärder med avseende på den enskilde och de olika företagen till införandet av den s.k. yrkesintroduktionen. Den senare har visat sig vara mycket lyckosam. Vi redovisar i betänkandet positiva reaktioner som alla berörda parter gett uttryck för. Det är uppenbart att yrkesintroduktionen kommit för att stanna, åtminstone under överskådlig tid. Vi har tidigare i vår i ett särskilt yttrande till utbildningsutskottet gett vårt fulla stöd till denna verksamhet, samtidigt som vi bestämt avvisar den attack från socialdemokraterna som innebär att just yrkesintroduktionen skulle försvinna. Anna-Greta Leijon sade bl.a. i sitt anförande att man måste ha mer av insatser. Det kan självfallet uppfattas som ett legitimt krav från oppositionen. Men i detta sammanhang finns det då anledning att påminna om att det är mycket betänkligt att rasera ett framgångsrikt instrument som här har .- kunnat användas. Regeringen har tillsammans med arbetsmarknadens parter också tagit initiativet till inrättandet av s.k. ungdomsplatser, där staten går in med kraftiga bidrag. Avsikten är att verksamheten skall utgöra ett komplement till yrkesintroduktionen. När det gäller de ungdomar i åldern 16-17 år som var arbetslösa i februari räknar utskottet med att de skall kunna nås bl.a. genom utbildningssystemet, yrkesintroduktionen och ungdomsplatserna. Ett större prbblem är ungdomarna intill 21 år. I stor utsträckning rör det sig om ungdomar med genomgången gymnasieutbildning. Även om stora insatser redan nu görs för att stödja dessa ungdomar med arbetsmarknadspolitiska medel som beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning, så anser utskottet att insatserna måste intensifieras och kompletteras. Vi slår därför fast att sådana åtgärder måste vidtas att alla arbetslösa ungdomar upp till 21 år erbjuds arbete eller utbildning i stället för arbetslöshetsersättning eller annat ekonomiskt stöd från det allmänna. Vi framhåller att en bred arsenal med åtgärder måste sättas in. Utöver beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning vill utskottet i nuvarande svåra sysselsättningsläge inte utesluta möjligheterna att ungdomsplatser även erbjuds äldre arbetslösa ungdomar. Vi räknar också med att kommunerna bör kunna ta ett betydande ansvar för de arbetslösa ungdomarna i den egna kommunen, och staten bör därför vara beredd att erbjuda kommunerna långtgående bidrag för ett sådant åtagande. Vi menar att arbetsmarknadsutsikterna för återstoden av innevarande år är mer pessimistiska i dag än när budgetpropositionen skrevs. Det finns mot denna bakgrund starka skäl att komplettera de insatser som i dag görs för att hålla arbetslösheten nere bland de unga. Jag har själv uttryckt det så, att vi genom vårt uttalande banar väg för regeringen att vidta alla tänkbara åtgärder som kan komma att erfordras för att leva upp till den målsättning som utskottet gett uttryck för. Vi tror att en satsning av det här slaget också är samhällsekonomiskt motiverad. Ingen av oss här i kammaren lever i okunnighet om vilka konsekvenserna kan bli på lång sikt, om våra ungdomar under en längre tid tvingas stå utan både arbete och utbildning. Regeringen kan känna fullt stöd för att utan dröjsmål vidta de mått och steg som kan erfordras i det här läget. Överläggningar bör alltså tas upp med kommunförbunden, med parterna på arbetsmarknaden och även med berörda myndigheter. Herr talman! Det sägs ibland i den allmänna debatten att politikers trovärdighet är i avtagande. Vad hade det inte betytt för politikernas trovärdighet, om alla hade ställt upp bakom målsättningen att bereda alla ungdomar upp till 21 år antingen utbildning eller arbete? Jag tycker det är närmast beklämmande att socialdemokraterna i utskottet av partipolitiska prestigeskäl, eller andra skäl, inte har ansett sig kunna ställa sig bakom utskottets uttalande i den här frågan. Socialdemokraterna hänger sig i stället åt att klandra den ekonomiska politik som förs och i övrigt hänvisa till de traditionella arbetsmarknadspolitiska insatserna. Utöver förslaget att plussa på ett antal miljoner och förordandet av en större personalstab till AMS, så står socialdemokraterna tomhänta — samtidigt som vi vet att det krävs även andra typer av insatser, nya grepp, som komplement till dessa mer traditionella arbetsmarknadspolitiska insatser, om arbetslösheten bland våra ungdomar skall kunna elimineras. Socialdemokraterna har inte ens velat uttrycka målsättningen att arbetslösheten skall undanröjas bland våra ungdomar. Detta är att beklaga. Jag känner faktiskt inte igen socialdemokraterna. Har de blivit fångar i sitt eget nejsägande? På annat sätt går det inte att förklara. Jag tycker detta är så mycket mer beklagligt med tanke på alla de ungdomar som nu står utanför arbetsmarknaden. De behöver allas vårt stöd i det här läget! En särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden är de arbetshandikappade. Trots de mycket omfattande åtgärder som vidtas, är antalet arbetssökande med handikapp betydande. Utskottet framhåller därför att arbetet med att placera arbetshandikappade på den reguljära arbetsmarknaden måste göras mer effektivt. Vi föreslår att en särskild parlamentarisk utredning tillsätts för att närmare utreda de handikappades möjligheter på arbetsmarknaden i stort. Inom Samhällsföretag har man, på regeringens uppdrag, genomfört en kartläggning och begränsad översyn av verksamheten inom stiftelseorganisationen. En rapport avlämnades i december förra året, och remissbehandlingen har i dagarna avslutats. Regeringen får nu bedöma vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas med anledning av utredningsarbetet. Regeringen har för avsikt att särskilt se över lönebidragen. Det arbetet skall bl.a. syfta till en förenkling av det svåröverskådliga regelsystemet och en differentiering av bidragens storlek med hänsyn till handikappets art och svårighet. Det är naturligt att det utredningsarbete på handikappområdet som sålunda pågår och planeras kommer att utgöra ett viktigt underlag för den mera övergripande parlamentariska utredning som utskottet förordar. En viktig fråga för den parlamentariska utredningen är att studera vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta utslussningen av arbetstagare från Samhällsföretag. Jag vill i det här sammanhanget betona att utredningens huvudsakliga uppgift skall vara att på ett positivt sätt finna nya möjligheter för de arbetshandikappade att få ett jobb. I vissa motioner riktas kritik mot Samhällsföretags verksamhet. Bl. a. kommer man in på konkurrensfrågor. Utskottet har avstyrkt de motionerna. Frågor som rör prissättning, konkurrensförhållanden m.m. bör enligt vår mening bäst kunna tas upp i det särskilda kontrolloch samrådsorgan som finns. I dessa motioner finns emellertid även inslag som det kan vara naturligt för den parlamentariska utredningen att beröra. Vi tar i betänkandet även upp frågor som hänger samman med behovet av ekonomiska bidrag till Samhällsföretag. Riksdagen fattade i höstas beslut om en sänkning av bidragsprocenten till 129 90 för första halvåret 1982. Socialdemokraterna ställde upp på det beslutet. Vi angav i det sammanhanget att förutsättningen måste vara att företaget inte tvingas göra avkall på det övergripande målet för verksamheten, dvs. att bereda de arbetshandikappade avlönat arbete. Vi utgick även från att företaget informerar regeringen om det uppsatta sparmålet inte skulle kunna nås. Socialdemokraterna föreslår nu att ytterligare 20 milj.kr. anvisas som driftsbidrag till företaget under innevarande budgetår. Utskottsmajoriteten menar att det f. n. inte finns skäl att frångå beslutet från i höstas. Vi utgår dock från att företaget fortlöpande håller regeringen underrättad om utvecklingen. Jag kan inte finna att skillnaden mellan majoriteten och socialdemokraterna är särskilt stor, om man betänker att anslaget till företaget är över 2 miljarder kronor. Det kan f. ö. noteras att moderata samlingspartiet under utskottsbehandlingen frångått ett tidigare krav på en ytterligare nedskärning av anslaget till Samhällsföretag. Utskottet godtar även regeringens förslag om en oförändrad bidragsprocent på 129 90 för nästa budgetår. Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande 21 är, som kammarens ledamöter kan se, ett digert aktstycke. Utöver budgetpropositionens arbetsmarknadspolitiska avsnitt har över 50 motioner behandlats. Det är självfallet inte möjligt, om ens just nu önskvärt i kammaren, att i detalj redovisa de olika förslag till beslut som utskottet har kommit fram till. Betänkandets egen text talar för sig själv, och jag har stannat för att ge en del synpunkter, som kan betecknas som nog så övergripande. Ett relativt stort antal reservationer är fogat till betänkandet, och de kommer senare att kommenteras här av andra talare. Låt mig endast nämna betänkandets hemställan i mom. 45, som tar upp avvecklingen av förläggningsboendet inom AMS egenregiverksamhet, där utskottet har funnit anledning att erinra om fjolårets beslut. Vi gör det i förhoppningen att den parlamentariska utredningen skall ha ett tillräckligt underlag för sina ställningstaganden beträffande verksamhetens framtid. Avslutningsvis vill jag göra kammaren uppmärksam på att utskottsbetänkandet också det här året bygger på en betydande värdegemenskap när det gäller ambitionen att bekämpa arbetslösheten. På den punkten är den goda viljan påfallande. För egen del anser jag det väsentligt att göra denna deklaration, när nu betänkandet är framme för beslut, för vidare gång genom departement och ämbetsverk och ut i praktisk omsättning på lokal nivå. Till sist, herr talman! Arbetsmarknadspolitiken är ett prov på den solidaritet vi känner med varandra. En god — säg gärna liberal — arbetsmarknadspolitik innebär att vi aldrig kan använda arbetslöshet som ett vapen i den ekonomiska kampen, men den innebär också att vi aldrig får släppa greppet om strävan efter en sund ekonomisk utveckling.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

Herr talman! Låt mig inledningsvis beklaga att Ingemar Eliasson inte heller i år anser att debatten om arbetsmarknadspolitiken är tillräckligt intressant och viktig för att han skall prioritera den framför andra åtaganden. Jag gör det speciellt därför att jag tycker att det hade varit intressant att ställa en del frågor till honom mot bakgrund av det som Elver Jonsson just har sagt. Elver Jonsson uttrycker själv en mycket stor oro för vad som skall hända på arbetsmarknaden under året. Han uttrycker en oro för att den redan nu höga arbetslösheten i höst och nästa vinter skall bli ännu högre. Det finns tyvärr grund för en sådan oro. Samtidigt säger Elver Jonsson att man med de skrivningar som gjorts i utskottsbetänkandet banar väg för att regeringen skall kunna vidta kraftfullare åtgärder. Jag skulle ha velat fråga Ingemar Eliasson vad han vill göra på den vägen. Det är nämligen inte första gången som de borgerliga i riksdagen har banat väg för arbetsmarknadsministern. Också vi har ställt upp för detta ibland. De borgerliga gjorde det t.ex. i höstas, när man talade om behovet av att höja bidragen för utbildning för permitteringshotad personal för att möjliggöra att den utbildningen fick en ökad omfattning. Jag vill påminna om att det i år, trots det svåra arbetsmarknadsläget, är ungefär 3 000 människor som får sådan utbildning. 1978/79 var det ungefär 100 000 människor. Vi var eniga i utskottet om att bidragets storlek 20 kr./tim, är en av de avgörande orsakerna till att nivån på utbildningen är så låg. Då banade som sagt borgarna i utskottet väg för arbetsmarknadsministern. Den vägen struntade han blankt i, när han sedan fattade sitt budgetbeslut. Frågan är om han struntar lika blankti de varningar som Elver Jonsson nyss reste när det gäller utvecklingen framöver. Låt mig också säga några ord om ungdomsfrågorna. Elver Jonsson beklagar att vi socialdemokrater inte har ställt upp bakom det uttalande som de borgerliga ledamöterna har gjort. Han skulle ha velat uppnå politisk enighet om målet att ge alla ungdomar under 21 år möjlighet till utbildning eller arbete och om att regeringen skall få i uppdrag att utarbeta ett program för att uppnå detta mål. Men ni har inom de borgerliga partierna haft egen majoritet och möjligheter att infria löftet om en garanti som ni gav ungdomarna redan 1979. I valrörelsen det året stod inte minst folkpartister i talarstolarna och sade: Rösta på oss, ni ungdomar! Vi garanterar er utbildning, praktik eller arbete. Elver Jonsson! Ni har haft hur stor majoritet ni själva önskat i den här kammaren och hur mycket stöd som helst från oss socialdemokrater för att sätta in kraftfulla åtgärder för ungdomarna, men vi har i dag en ungdomsarbetslöshet på nästan 7 26, en rekordhög ungdomsarbetslöshet. Vi ställer inte upp på meningslösa uttalanden, utan på praktisk politik, Elver Jonsson.

Herr talman! Det är väl möjligt för mig att upplysningsvis ge det svaret, att det rent allmänt ändå måste konstateras att regeringen har satsat mer än någon tidigare ministär på att arbetslösheten skall hållas nere. Ser vi det över den sexårsperiod då vi har haft icke-socialistiskt styre i Sverige, har den satsningen varit två å tre gånger större än under den sexårsperiod som låg omedelbart före. Ett beredningsarbete pågår inom departementet, där man planerar för en rad aktiviteter för att klara sysselsättningen kommande höst och vinter. Det är precis som Anna-Greta Leijon sade i sitt första inlägg, att även om vi måste få fart på den industriella utvecklingen och skapa fler nya jobb, så måste under tiden en aktiv arbetsmarknadspolitik fullföljas. På den punkten är vi alltså helt ense. Regeringen har också aviserat att man bl.a. arbetar på ett särskilt byggpaket, som skulle kunna stärka den verksamheten, att man tänker stärka beredskapssidan och arbetsmarknadsutbildningen och att man tänker förlänga systemet med yrkesintroduktion och ungdomsplatser. Sammantaget kan man säga att det har varit en mycket aktiv reformperiod. Det har tagits nya grepp, och det har som sagt aldrig tidigare satsats så mycket på just arbetsmarknadspolitiken. Det gäller medelstilldelningen, men också t.ex. personaltillgången inom arbetsmarknadsverket. Också där kan vi göra en jämförelse och konstatera att man under den senaste sexårsperioden har fått ett påslag för det totala antalet tjänster som saknar motstycke i någon annan verksamhet. Detsamma kan sägas om lagstiftningens område, där det också har förekommit aktivitet. Jag skulle vilja fråga Anna-Greta Leijon, som menar att det är meningslöst att fälla uttalanden och sätta upp mål, varför man på socialdemokratiskt håll inte vill ställa upp för målet arbete för alla också när det gäller de ungdomar som enligt Anna-Greta Leijon har det allra besvärligast just nu, nämligen 18-, 19 och 20-åringarna. Där behöver insatserna stärkas mycket kraftigt. Det är vad utskottet ansett, och det är också vad man från regeringshåll har aviserat att man är beredd att göra. Därför går faktiskt frågan tillbaka: Varför vill man inte på socialdemokratiskt håll ställa upp för detta mål? Medlen kan vi självfallet fortsätta att diskutera.

Herr talman! Vi satsar mer än någon tidigare regering på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, säger Elver Jonsson. Vi har upplevt en aktiv reformperiod. Men, Elver Jonsson, det är ju ändå så att arbetslösheten nu i vinter är högre än den varit någon gång tidigare under efterkrigstiden.

I februari i år hade det blivit någon förbättring, men det var ändå 36 000 personer färre i arbetsmarknadsåtgärder än 1979. Om man ser på den planering för nästa budgetår, som vi nu diskuterar, så ligger regeringen ungefär 40 000 personer lägre än den planering som AMS vill ha och som vi socialdemokrater föreslår. Det är alltså så att ambitionerna när det gäller att nå människor är mycket lägre nu hos regeringen än tidigare. Sysselsättningen i Sverige är inne i mycket stora problem. Ungdomsarbetslösheten är en av de stora svårigheterna. Elver Jonsson frågar varför vi socialdemokrater inte vill ställa upp på målet att ungdomarna skall ha rätt till arbete. Det är bara det, Elver Jonsson, att det känns så falskt och så fel när ni ställer upp den typen av mål, samtidigt som ni röstar ned de konkreta förslag som vi lägger fram i riksdagen i dag och som nu skulle kunna minska antalet arbetslösa ungdomar. Jag nämnde förut investeringsprogrammet, som vi socialdemokrater har föreslagit. Vi är eniga om — det framgick av vad Elver Jonsson nu senast sade — att det är nödvändigt för att klara sysselsättningen på sikt att vi får upp investeringarna i den svenska industrin. Vi har föreslagit ett konkret sådant program, inriktat just på de punkter där det kan ge industrin ökad konkurrenskraft, ett program kostande statskassan 2 miljarder kronor men som skulle ge investeringar på sammanlagt 7 miljarder kronor. Det skulle ge 35 000 å 40 000 människor arbete. Det säger ni nej till. Ni säger nej till våra förslag om förstärkningar av arbetsmarknadspolitiken, som mina kamrater senare återkommer till. Elver Jonsson får faktiskt ursäkta: I det läget tycker vi inte att det är intressant att göra några uttalanden.

Herr talman! Anna-Greta Leijon ger erkännandet att läget är bättre i jämförelse med januari därför att regeringens insatser har gett resultat. Sedan säger hon att socialdemokraterna inte är beredda att instämma i någon målsättning därför att man inte har fått riktigt alla de pengar som man har tänkt sig. Men som gammal minister vet ju vice ordföranden i utskottet Anna-Greta Leijon mycket väl att det går till så att man har ett konjunkturneutralt anslag och att det sedan får förstärkas — för det finns finansfullmakten, och man kan också återkomma till riksdagen beträffande mera insatser. Det hävdas från socialdemokratiskt håll att vår satsning på ungdomsgarantin inte är någonting nytt. Men jag tycker att man då skall konstatera vad som är huvudpoängen och huvudproblemet. Det är mycket svårt för de ungdomar som inte har fått fäste på arbetsmarknaden att komma i gång. Och iden gruppen har vi många 18-20-åringar. Vad utskottet har gjort är att dra fram linjen med den framgångsrika satsningen på 16-17-åringar till åldersgrupperna närmast över. Visst kan man säga att traditionella insatser är tillämpliga. Men jag tror att det här gäller att ta ett djupare, för att inte säga känsligare, grepp på denna svåra problematik. Detta är angeläget därför att vi menar att alla ungdomar måste ha meningsfull sysselsättning. Då kommer frågan igen: Var står socialdemokratin? Utifrån citaten från Wigforss kan man fråga sig: Vart tog kreativiteten och engagemanget vägen, och var finns nytänkandet? Utskottsmajoriteten och indirekt regeringen har visat vägen, och det är synd att man på socialdemokratiskt håll står passivt vid sidan. Helt kort replikledes om yrkesintroduktionen: Den blev och är en stor framgång. Ungefär 11 000 ungdomar är i yrkesintroduktion, om vi ser på siffrorna för det sista halvåret 1981. Det är en framgång, och det är över förväntan, säger man ute i kommunerna — också i de socialdemokratiska. Men tyvärr säger socialdemokraterna i riksdagen: Yrkesintroduktionen skall skrotas. Det budskap som vi får från socialdemokratiskt håll till de ungdomar som har särskilt svårt att få fäste på arbetsmarknaden är just detta: Tala om nedrustning och tala om att ställa upp för låga mål.

Herr talman! Arbetslöshet i stor omfattning är ett gift för människor och samhälle. Den skapar bitterhet och misstro inför framtiden. Den skapar bristande självförtroende och en hopplöshet för de människor som berörs av den. Sår uppkommer genom sociala problem, narkotikamissbruk och kriminalitet. Detta är någonting som enligt moderat uppfattning kan undvikas endast genom en marknadsinriktad ekonomisk politik. Den ekonomiska politiken är och måste för framtiden vara vårt främsta vapen i kampen mot arbetslösheten. Ambitionen för 1980-talet kan inte begränsas till full sysselsättning. Målet för 1980-talets moderata politik är full produktiv sysselsättning. På detta sätt kan man kortfattat beskriva grunden för moderata samlingspartiets syn på arbetsmarknadspolitiken. Dess inriktning måste vara ett stöd för en förstärkt marknadsekonomi. Tillgången till arbete för medborgarna är beroende av aktiviteten inom ekonomin. Nyckeln till en förbättrad arbetsmarknad ligger därför i den ekonomiska politiken. Vi måste få fart på svenskt näringsliv, skapa förutsättningar för företagen att investera och expandera. Alltför höga kostnader, i form av löneskatter, proms och andra avgifter, försämrar företagens konkurrenskraft. En alltför långt driven löneutjämning och en produktivitetshämmande arbetsmarknadslagstiftning minskar utrymmet för kostnadsanpassning och flexibilitet. Därmed, herr talman, reduceras också utrymmet för tillväxt och nya produktiva arbetstillfällen. Situationen på arbetsmarknaden ser utan tvivel besvärande ut. Arbetslösheten ligger något över 3 20, och det är högt för svenska förhållanden. Omfattande åtgärder har under senare år vidtagits för att minska den öppna arbetslösheten — genom arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten men också genom nya former av arbetsmarknadspolitiska medel. Men det finns skäl att vid bedömningen av våra arbetslöshetsproblem också se på hur det förhåller sig utanför vårt lands gränser. Ute i Europa går över 9 miljoner människor utan jobb. Arbetslösheten ligger på höga nivåer i såväl socialistiskt styrda länder som länder med borgerligt styre. Det här visar klart, herr talman, att den ekonomiska krisen och därmed arbetslösheten i vårt land inte är någon isolerad företeelse och att samtliga västvärldens industriländer berörs. I jämförelse med dessa länder är läget i Sverige väsentligt bättre. Arbetsmarknadspolitiken kan därför i stort sägas ha varit framgångsrik. Vi står emellertid inför en kraftig uppgång av arbetslösheten om vi inte kan återställa ekonomisk balans. En förutsättning för ökad sysselsättning under kommande år är som jag tidigare sagt en framgångsrik ekonomisk politik. Det innebär att en rad politiska beslut måste fattas inom exempelvis inkomstskattelagstiftningens område, företagsbeskattningsområdet, arbetsmarknadslagstiftningen i form av MBL, Åmanoch arbetsmiljölagarna etc. Det förutsätter också åtgärder på många områden som påverkar rörligheten på arbetsmarknaden. Vidare måste vi förändra utvecklingen också inom områden där riksdagen inte har direkt beslutsmöjlighet. Lönekostnadsutvecklingen och den låga produktivitetsutvecklingen har inneburit att vi förlorat konkurrenskraft gentemot omvärlden. Resultatet är omfattande företagsnedläggningar och förluster av viktiga arbetstillfällen. Vår lönekostnadsutveckling måste anpassas efter omvärldens, om vi inte vill att utslagningen av företag och bortfallet av arbetstillfällen skall fortsätta. Vi med vårt stora exportbehov kan inte tillåta oss högre lönekostnader än de utländska företag vi måste konkurrera med. Vi måste också förändra en stelbent, byråkratisk och konkurrenshämmande arbetsmarknadslagstiftning till avtal som är avpassade för olika företags konkurrenssituationer. En förändrad attityd från de fackliga organisationernas sida skulle snabbt kunna bli ett stöd för ökad konkurrensförmåga, starkare företag och därmed nya produktiva arbetstillfällen. Herr talman! Det jag inledningsvis berört handlar inte direkt om arbetsmarknadspolitikens utformning. Skälen till detta är uppenbara. De problem som vi har att ta ställning till i dag är av en annan innebörd och storleksordning än en traditionell resursdisposition av arbetsmarknadspolitiken under normala ekonomiska förhållanden. En stor uppgift för arbetsmarknadspolitiken är att understryka de grundläggande sammanhang i ekonomin som måste fungera för att vi skall klara de sysselsättningspolitiska målen. Det kan inte vara arbetsmarknadspolitikens uppgift att på lång sikt kontinuerligt sysselsätta ett växande antal medborgare som på grund av den ekonomiska utvecklingen ställts utanför arbetsmarknaden. I en sådan situation är det riksdagens uppgift att inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska riktlinjerna peka ut de åtgärder som måste till för att vi snabbt skall kunna avbörda arbetsmarknadspolitiken dagens omfattande sysselsättningsuppgifter. Vad gäller de allmänna riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken under det kommande budgetåret, herr talman, kan jag konstatera att moderata samlingspartiet i årets betänkande vunnit framgång på väsentliga punkter.

Detta är, herr talman, välgörande klartext från utskottsmajoritetens sida, särskilt mot bakgrund av att utskottsmajoritetens borgerliga partier inte tror att dessa viktiga målsättningar går att förverkliga genom vare sig kollektiva löntagarfonder, en expanderande offentlig sektor eller omfattande statliga insatser på icke produktiva investeringsområden. Genom att hänvisa till såväl budgetpropositionen som till moderata samlingspartiets partimotion gör utskottet klart vilka grundsatser som måste gälla för arbetsmarknadspolitikens allmänna inriktning. Vad gäller den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken finns det anledning att ställa upp några rätt ordentliga frågetecken. I vad består socialdemokratisk strategi för arbetsmarknadspolitikens inriktning? De reservationer — och de är många — som finns fogade till utskottets betänkande är ju i åtskilliga fall identiska med statliga institutioners och verks petitaframställningar. Ingenstans presenteras något nytänkande. Det är som om socialdemokratin inte riktigt förstått att såväl Sveriges ekonomi och framtida ekonomiska utveckling som kraven på arbetsmarknadspolitiken och dess roll under kommande år nu måste ses utifrån helt förändrade förutsättningar. Det går inte längre att trampa på i gamla fotspår enligt de riktlinjer efter vilka arbetsmarknadspolitiken byggdes upp under 1950 och 1960-talet. Det krävs nytänkande och anpassning till nya förhållanden och krav. En sak tycks dock ha gått upp för socialdemokratin, nämligen att budgetunderskottet har nått besvärande höjder, och att det ligger viktiga politiska poäng i att kunna presentera ett bra budgetsaldo i förhållande till moderata samlingspartiets och regeringens. Det framgår klart, eftersom socialdemokraterna på väsentliga punkter i sina reservationer kräver ambitionshöjningar utan att anvisa pengar. ”Alla utgifter måste finansieras” — det brukar vi vanligtvis höra från socialdemokratiskt håll. Min fråga till Anna-Greta Leijon blir: Varför anvisar ni inte pengar i det här fallet? Herr talman! I stort kan man säga att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken framstår som ett misslyckande. Det kanske är ett omtumlande konstaterande för många, men eftersom det inte finns tillstymmelse till nytänkande eller anpassning till nya förhållanden i ekonomin och på arbetsmarknaden, så är konstaterandet berättigat. Misslyckandet framstår också klart när det gäller synen på ungdomens situation. Utskottets borgerliga majoritet har formulerat ett kraftfullt alternativ för att råda bot på den alltför höga ungdomsarbetslösheten. Utskottet beställer snabba åtgärder hos regeringen för att garantera ungdomar upp till 21 år erbjudande om utbildning, praktik eller arbete. Finansieringen skall klaras ut inom ramen för budgeten och finansfullmakten. Ersättningsnivåerna för ungdomarna skall sättas i förhållande till det ekonomiska läget, vilket innebär ersättningsnivåer som ligger lägre än vad som är fallet i de traditionella insatsformerna. Utskottet anger ambitionsnivån för den statliga bidragsgivningen. Utskottet slår slutligen fast att det är bråttom och att inga ansträngningr får lämnas oprövade efter det att riksdagsbeslutet är fattat. Och, herr talman, som en kommentar: Jag förstår den angreppslinje som Anna-Greta Leijon har valt i den här debatten, nämligen att säga att det här ju bara är en beställning av ett utredningsarbete hos regeringen. Jag vill svara att det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta kräver att regeringen sätter i gång så fort beslutet är fattat. I vad gäller ambitionsnivå går riksdagsbeslutet utöver det som föreslås av arbetsmarknadsminister Eliasson i budgetpropositionen. Från moderata samlingspartiets sida kommer vi inte att acceptera att detta riksdagsbeslut, som är viktigt för många ungdomar i dagens Sverige, riskerar att inte genomföras beroende på en för låg ambitionsnivå i arbetsmarknadsdepartementet. Majoriteten ställer sig också, mig veterligen för första gången, i klartext bakom konstaterandet att de höga ingångslönerna för ungdom utgör ett allvarligt hinder. Detta skall ses som en signal till de fackliga organisationerna på såväl arbetsgivarsom arbetstagarsidan att den framtida löneutvecklingen måste innebära en ökad lönespridning mellan äldre och yngre arbetskraft. Utskottet utgår vidare från att de fackliga organisationerna tar sitt ansvar för att hjälpa ungdomen in på arbetsmarknaden. Socialdemokraternas alternativa förslag i övrigt är svaga. De vill ta bort en av de senaste årens mer framgångsrika insatser för att bereda ungdomen möjlighet till framtida sysselsättning och yrkar att yrkesintroduktionen skall avskaffas från den 1 juli. Det är ett märkligt yrkande, eftersom det klart framgår av utskottets redovisning att yrkesintroduktionen varit mycket framgångsrik och att den gett många ungdomar möjligheter, som annars inte skulle ha stått till buds. Utskottets redovisning dels av skolöverstyrelsens utvärdering, dels av arbetsgivarnas inställning, såsom den kommit till uttryck ien genomförd enkät, är ett mäktigt svar på all den onyanserde kritik som vi under så lång tid har hört från socialdemokratin. Det är anmärkningsvärt att man inte nu för ungdomarnas skull drar konsekvenserna av resultaten och erkänner att yrkesintroduktionen är ett effektivt och bra medel för att hjälpa till att klara ungdomarnas situation. Men tyvärr — det erkännandet är man inte beredd att ge. Jag vill understryka: Om socialdemokratisk politik på det här området förverkligas kommer tusentals ungdomar från den 1 juli att stå utanför de möjligheter som yrkesintroduktionen erbjuder. Herr talman! Det mest förvånande i den socialdemokratiska politiken är emellertid att man i stort sett frånhänder sig ansvaret för ungdomarna och överlämnar den praktiska hanteringen till arbetsmarknadens parter. Det här är, enligt vår uppfattning, återigen ett exempel på hur socialdemokratin i brist på konstruktiva alternativ lägger ansvaret på andra än på riksdag och regering. Herr talman! Mycket kan och bör sägas om sysselsättningsläget i Sverige. Det är en av de stora frågorna i valrörelsen, och riksdagens beslut i dag är av mycket stor betydelse för tusentals arbetslösa människor i vårt land. Det är därför med tillfredsställelse vi från moderat håll kan konstatera för det första att vi istor utsträckning fått gehör för viktiga delar av vår partimotion, för det andra att vi tillsammans med mittenpartierna kunnat jobba fram ett slagkraftigt alternativ när det gäller hur vi skall klara sysselsättningen. De förslag som den borgerliga majoriteten lägger fram i betänkande 21 är svaret på den mycket onyanserade kritik av den förda arbetsmarknadspolitiken som vi brukar höra från socialdemokratin. Det finns, herr talman, inget faktiskt underlag för de mycket grava beskyllningar som socialdemokraterna med Olof Palme och Anna-Greta Leijon i spetsen slänger omkring sig i den politiska debatten. Fakta redovisar en helt annan bild. Nu föreliggande betänkande från arbetsmarknadsutskottet är ett tungt vägande, sakligt och konstruktivt svar på socialdemokraternas i många fall ganska vilda anklagelser. Herr talman! Jag yrkar bifall till de vid detta betänkande fogade moderata reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Fakta, Bengt Wittbom, är att vi i januari hade 44 000 färre personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder än 1979 och i februari 36 000 färre än 1979. Och i den planering som vi i dag diskuterar ligger de borgerliga ledamöterna 40 000 under den planering som vi förespråkar. Det är vidare inte riktigt, som Bengt Wittbom säger, att vi inte föreslår någon finansiering av de förslag som vi har framlagt när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Vartenda öre av de nya pengar som vi kräver har vi finansierat. Det kan Bengt Wittbom se om han läser den motion vi väckte i januari månad. Yrkesintroduktionen är inte den tulipanaros som man velat göra den till. Vi har föreslagit att man skall avsätta 231 milj.kr. för nästa budgetår. För det beräknar vi att 20000 ungdomar skall få s.k. ungdomsplats. Men det konkreta förslaget är inte uppe till diskussion i dag — det blir när vi efter påsk i kammaren behandlar utbildningsutskottets betänkande i den frågan. Yrkesintroduktionen fungerar på en del ställen bättre än den borde göra, kan man säga, tack vare att kommuner har tagit över insatser som staten borde göra. Men det har också lett till att det på somliga ställen är mycket stora problem och till att ungdomar i yrkesintroduktion får mycket olika ersättningar. Det var för att råda bot på de problemen som vi socialdemokrater tillsammans med Landsorganisationen framlade förslaget om ungdomsplatser. Vi vill inte undandra staten något ansvar, men i det här fallet tycker vi att det är lämpligare att ansvaret ligger på skolan, eftersom vi redan har ålagt skolan ett ansvar för alla ungdomar under 18 år. Men egentligen begärde jag ordet för att ställa en fråga till Bengt Wittbom. Vi har i dag den 1 april. Nu införs den fria provanställningsrätten för arbetsgivarna. Egentligen borde det vara en jubeldag för alla ”borgare” i riksdagen — det var ju med hjälp av just den lagstiftningen som problemet med ungdomsarbetslösheten skulle kunna lösas! Moderaterna och vissa arbetsgivarorganisationer var de som mest pläderade för den fria provanställningsrätten. Den skulle, sade man, ge 50 000-60 000 jobb åt ungdomarna. Det presenterades t.o.m. en del undersökningar där man påstod att det skulle kunna bli upp till 150 000 nya jobb. Visserligen är det den 1 april, Bengt Wittbom, men jag tycker att det är dåligt omdöme att skämta med ungdomars sysselsättning, att skämta med människors anställningstrygghet. Jag skulle vilja fråga Bengt Wittbom: Hur många jobb kommer det att bli av den fria provanställningsrätten?

Herr talman! Bara en liten synpunkt i all korthet med anledning av Bengt Wittboms anförande, som var mycket engagerat men möjligen saknade en nyansering som hade gjort utskottsbetänkandet större rättvisa. Jag menar att Bengt Wittbom hämtade något för mycket inspiration ur en del motioner och något för litet ur utskottsbetänkandet. Jag instämmer med Bengt Wittbom i att vi behöver ett nytänkande när det gäller den framtida arbetsmarknadspolitiken. Vi har där gemensamt visat på en hel del, men jag vill ändå försiktigt flika in att allt gammalt för den skull inte är fel. Det är kanske förmätet att säga det till en moderat politiker, men jag tror att det är viktigt att vi inte glömmer bort att 1950 och 1960-talens arbetsmarknadspolitik är en god grund att bygga vidare på. Vi behöver utveckla den ytterligare. Och det har vi inom utskottet saknat ett totalt gehör för. Lönespridningen eller bristen på lönespridning har vi tagit upp som ett problem som sådant, men vi har inte tänkt oss en så långtgående tolkning som Bengt Wittbom gjorde i sitt anförande. Slutligen, herr talman, tar jag det som ett löfte när Bengt Wittbom säger att man är beredd att följa upp vad som kan uppfattas som bindande löften i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det är nog ett klokt råd att man skall vara uppmärksam en dag som den 1 april, så att man inte råkar illa ut. Men jag vill utfärda en liten varning till Anna-Greta Leijon: Tag inte i för mycket i er allmänna kritik av och ert skällande om detta ganska konstruktiva betänkande! Tag framför allt inte i för mycket när det gäller den förändring av provanställningsrätten som vi för inte så länge sedan fattade beslut om här i kammaren! För ni kan då hamna i precis samma situation som när det gäller yrkesintroduktionen. När de nya reglerna har fått verka, kanske de relativt snabbt kommer att visa sig vara en effektiv och bra metod för att bereda ett stort antal ungdomar möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det är bara en liten varning. Beträffande vad Elver Jonsson sade vill jag bara konstatera att det har varit ett tagande och ett givande i de diskussioner som vi har haft de borgerliga partierna emellan. Vi har ingenting emot att konstatera det. Men vi kan också läsa innantill, och då ser vi att de allmänna riktlinjer som utskottet lägger fast för arbetsmarknadspolitiken under kommande budgetår baseras på regeringens proposition och moderata samlingspartiets partimotion. Jag har, Anna-Greta Leijon, i min hand två pressmeddelanden från LO. Ett är från den 18 november 1971 och ett från den 12 februari 1982. Uttalandet från 1971 gjorde Arne Geijer i samband med någon facklig konferens. Uttalandet 1982 gjorde LO:s Stig Malm. De första raderna i pressmeddelandet från 1971 lyder: ”Med de åtgärder som nu är vidtagna inom sysselsättningspolitikens område finns ingen motsättning mellan landsorganisationen och det socialdemokratiska partiet. Efter den senaste räntesänkningen kan vi lämna diskussionen om vid vilken 1982 sade Stig Malm: ”Nu har vi fått det slutgiltiga beviset för att regeringspolitiken leder till allt högre arbetslöshet.” År 1972 låg vi på en arbetslöshetsnivå som väl motsvarar dagens. Låt mig då ställa frågan: Av vilket skäl är det en så väldig diskrepans i tonläget? Det är kanske samma problem som man har när man skall sälja och köpa begagnade bilar, Anna-Greta Leijon.
Herr talman! Jag har aldrig försökt och kommer nog aldrig att försöka sälja eller köpa begagnade bilar. Jag anser mig inte kompetent till det. Däremot tycker jag att det är beklagligt att jag får den typen av svar från Bengt Wittbom i stället för en allvarlig diskussion om provanställningslagen. När moderaterna och vissa arbetsgivarorganisationer drev centern och folkpartiet framför sig för att få tillbaka den fria rätten för arbetsgivarna att provanställa människor, utnyttjade de på ett mycket fult sätt ungdomsarbetslösheten. Man sade många gånger att 50 000-60 000 ungdomar skulle kunna få jobb, om den fria provanställningsrätten infördes. I vissa sammanhang angav man ännu mycket högre siffror, som jag nämnde tidigare. Bengt Wittbom utdelar en varning, men han svarar inte på min fråga: Hur många ungdomar beräknar ni från moderata samlingspartiet skall få jobb med hjälp av denna lagstiftning? Det skulle vara intressant att höra det, eftersom man kunde göra så exakta beräkningar innan lagen fanns. Situationen på arbetsmarknaden i Sverige är mycket allvarlig. Ingen gång under efterkrigstiden har vi haft så hög arbetslöshet som nu i vinter. Dessutom finns det många andra tecken på hur svag arbetsmarknaden är. Sysselsättningen minskar inom de flesta områden. Alla bedömare är mycket oroliga för framtiden. Det spelar ingen roll om bedömningarna kommer från fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer eller statliga myndigheter. De pekar tyvärr i en och samma riktning: arbetslösheten kommer förmodligen att öka. Det krävs en annan politik än den som förs i dag. Bengt Wittbom har rätt, när han säger att det för att vi skall klara sysselsättningen behövs åtgärder på många områden — inom den ekonomiska politiken och för att få i gång produktionen. Men ni röstar nej inte bara till våra förslag på arbetsmarknadspolitikens område utan också till vårt investeringsprogram, som skulle kunna ge oss under de närmaste åren 35 000-40 000 jobb. Vi är inte nejsägare. Vi lägger fram en lång rad förslag. Nejsägarna i denna kammare har tyvärr majoritet, och den majoriteten deltar Bengt Wittbom i.

Herr talman! Precis som när det gäller den debatt som vi förde när beslut fattades om yrkesintroduktionen finns det naturligtvis — jag har aldrig hävdat något annat — inga förutsättningar för att man exakt skall kunna säga hur många ungdomar som kommer att bli hjälpta av den nyinförda rätten till provanställning. Det är egentligen inte heller detta som är det intressanta, Anna-Greta Leijon. Det intressanta är att konstatera att provanställnings rätten bör kunna bli en väsentlig hjälp för många ungdomar i kombination med yrkesintroduktion, med ungdomsplatser och med nya medel, anpassade . efter nya förutsättningar för att hjälpa ungdomar. Ni är nejsägare, Anna-Greta Leijon, därför att ni inte är beredda att diskutera de grundproblem för ungdomar som skapades genom den politiska utvecklingen under 1970-talet. Ni är inte beredda att diskutera problemen med de höga ingångslönerna eller konsekvenserna med en del av arbetsrättslagstiftningen. Ni är på område efter område inte beredda att diskutera allvarliga grundproblem. Om de löstes i enighet i denna riksdag skulle det kunna bli till god hjälp. Jag tror, Anna-Greta Leijon, på positiva effekter av beslutet om provanställningar. Men som Anna-Greta Leijon säger kan det ta ett tag. Det tror ni socialdemokrater när det gäller effekterna av en hel del av de förslag som finns presenterade i era reservationer. Jag vill upprepa ett gott råd till er: Var litet försiktiga när ni eldar på! Lågan kan vändas åt andra hållet, när resultaten börjar komma. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att moderata samlingspartiet — och det har vi visat i denna kammare vid många tillfällen — ställer upp på en ambitiös arbetsmarknadspolitik, som tar ansvar för de problem som människor oförskyllt kan försättas i. Men vi har krav på hur arbetsmarknadspolitiken skall se ut. Vi har krav på utformningen av arbetsmarknadsutbildningen, på utformningen och inriktningen av beredskapsarbetena, på arbetsmarknadsverkets effektivitet och de former som man där arbetar i och, slutligen, på att de pengar som vi tyvärr för ögonblicket måste låna utomlands används på effektivast möjliga sätt inom arbetsmarknadspolitiken. Genom att de möjliggör en kraftfullare verkan hos arbetsmarknadsekonomin kommer de att kunna betalas tillbaka så småningom.

Herr talman! Rekordarbetslösheten i januari på 153 000 personer och i februari på 135 000 arbetslösa är ett underkännande av regeringens politik. Att ungdomsarbetslösheten uppgår till ca 33 6 gör inte saken bättre, snarare tvärtom. Arbetsmarknadspolitiken i all ära, men avgörande är ändå landets ekonomiska politik. Det är en stram finansoch penningpolitik med en minskning av den offentliga sektorn som bidrar till ökad arbetslöshet. Ökade inkomstskillnader, marginalskattesänkningar, reallöneförsämringar och sociala nedskärningar är en medveten politik som också har som följd ökad arbetslöshet. Minskad valutakontroll och därmed kraftig kapitalexport med stora utlandsinvesteringar som följd ökar arbetslösheten i vårt land. Total avsaknad av investeringsstyrning till produktiva sektorer gör fritt fram för spekulationsinvesteringar och därav följer också ökad arbetslöshet. Resultatet av den här politiken är rekordarbetslöshet, 29000 fler arbetslösa än föregående år. Vi har en lägre arbetslöshet än andra länder, ropar arbetsmarknadsminis ter Eliasson så fort han kommer åt. Han kommer tydligen inte åt här, för han är inte i kammaren. Han vet att det inte är någon ursäkt, men ändå används detta argument. Erkänn i stället att det är den ekonomiska politiken som inte förmår eller avser att öka sysselsättningen! Arbetsmarknadsministern har en god påhejare i Bengt Wittbom. Han instämmer med arbetsmarknadsministern, säger han, och han är nöjd med arbetslösheten i vårt land. Vår arbetsmarknadsminister har litet svårt att veta på vilket ben han skall stå när han talar. Dels vill han ha full sysselsättning, dels tycker han att situationen i vårt land är bra i förhållande till utlandet. Dessutom har moderaterna klart och tydligt talat om att det är inte full sysselsättning utan full produktiv sysselsättning de vill ha. Hänvisningen till utlandet har en annan sida också. Regeringen vill förstärka vårt enorma exportberoende. Först skall man binda upp sig ytterligare, och om det sedan stramar åt på exportmarknaden är det inte regeringens fel att vi får arbetslöshet. Man gör sig alltså helgarderad. Men problemet är ju avsaknaden av en stor och livskraftig hemmamarknad. Det huvudsakliga problemet för svensk industri är den svaga hemmamarknaden med lågt kapacitetsutnyttjande. Svångremspolitik och omfördelning till de rika får gå före satsningen på eftersatta behov i vårt land. Regeringens recept för en ekonomisk offensiv är att vi skall både spara och arbeta oss ur krisen. Frågan är: Vilka skall arbeta, och var någonstans skall de arbeta? Marginalskattesänkningen skall enligt regeringen bidra till produktiva arbetsinsatser. Kanske vi där har svaret på frågan vad man skall arbeta med. Blir det inte så att de som har ”skapliga” inkomster skall lockas att arbeta mer, dvs. övertid, medan andra skall jobba deltid, som arbetsmarknadsministern undslapp sig häromdagen? För att underlätta processen att förmå somliga att arbeta mer har regeringen nu lagt fram ett förslag om möjlighet att arbeta mer, dvs. på övertid. Eftergifterna för Svenska arbetsgivareföreningen och storfinansen är uppenbara på flera områden som klart påverkar sysselsättningen. Krav på återhållsamma löner och reallönesänkningar ökar arbetslösheten. Ökning av företagens vinster ger inte på något som helst sätt automatiskt produktiva investeringar för fler jobb. Välviljan till en snabb rationalisering och datorisering skapar arbetslöshet och utslagning. Vägran att inse att vissa handelshinder behövs för att värna om sysselsättningen har redan skapat arbetslöshet. Vägran att ingripa mot storbankernas makt ökar också de improduktiva investeringarna. Den här kritiken faller i nästan lika hög grad på socialdemokraterna, för SAP:s krisprogram har ungefär samma inriktning. Där står den ensidiga exportinriktningen högt i kurs. Den gamla liberala välfärdspolitiken från 1960-talet tror man sig kunna upprepa under 1980-talet. Vad som oroar är att de tilltänkta regeringstillträdarna efter den 19 september gör eftergifter och är ganska flata mot storfinansen. Främst illustreras det av fonddebatten. En viktig del, ja, kanske helt avgörande för den framtida sysselsättningen är, som jag ser det, hur fackföreningsrörelsen skall kunna slåss för jobben, med vilken kraft den skall hävda alternativa utvecklingsplaner som ger fler jobb. Hur skall den få makt bakom orden när det gäller att stoppa obefogade nedläggningar? Det skulle vara naturligt med ändringar i MBL. Den främsta uppgiften för en ny regering i höst borde vara att stärka fackföreningarnas position. Men socialdemokraternas talesman här, Anna-Greta Leijon, har i SAF-tidningen lovat storfinansen att man inte kommer att göra något nämnvärt på detta område. Ännu mera oroande är att LO, PTK och SAF på detta område håller på att sy ihop sig i ett s.k. utvecklingssamtal, som inte ger facket några utökade rättigheter. Man erbjuds samarbete, effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft, och god sysselsättning är målet. Men hur skall fackföreningsfolket kunna hävda sysselsättningen, när maktmedlen är obefintliga? Med utvecklingssamtal av den typ som diskuteras kommer en snara att läggas kring arbetarnas och fackföreningarnas hals. Storfinansen håller i repet. Kampen om sysselsättningen kommer då att ske på storfinansens villkor. Arbetslösheten är det största ekonomiska slöseri och lättsinne som kan tänkas. Det kostar oss väl minst 10 miljarder per år. Den borgerliga regeringen brukar anklaga den som kritiserar dess nedskärningar och svångremspolitik för överbud. Men det är i själva verket regeringen som driver en lättsinnig överbudspolitik när den accepterar och t.o.m. ökar den stora arbetslösheten. Sverige använde under förra året bara 80 26 av industrins produktionskapacitet. Många hundra tusen människor tillåts alltså inte bidraga till den gemensamma produktionen av varor och tjänster som vi alla skall leva av. De hålls i stället i arbetslöshet. Detta kan ju inte betecknas som något annat än ekonomiskt vansinne. Det finns fortfarande stora eftersatta behov i samhället. Det fattas bostäder. De kollektiva kommunikationerna behöver förbättras. Det finns stor brist på barntillsyn. Hälsooch sjukvården behöver byggas ut. Miljövården behöver förbättras. Produktionen av energi med varaktiga inhemska energikällor måste på allvar komma i gång. Dessa eftersatta behov finns alltså på ena sidan. På den andra har vi hundratusentals arbetslösa människor. Går det inte att dra en vettig slutsats? Problemet måste lösas genom att de arbetslösa ges tillfälle att fylla de eftersatta behoven genom sina arbetsinsatser. Det är en sådan politik som vpk förordar. Den har presenterats i motioner på andra punkter, som redovisas i utskottsbetänkandet men som inte tas upp till behandling här. Det gäller ett program för hundra tusen nya, samhällsnyttiga arbeten som skall genomföras under högst en treårsperiod. Arbetena bör främst ligga inom den offentliga sektorn, men detta kommer att öka beställningar och sysselsättning i befintlig industri även inom den privata sektorn. Programmet innefattar åtgärder för att öka bostadsbyggandet, barnomsorgen, kollektivtrafiken, satsningen på de inhemska förnybara energikällorna och på samhällsservice. Ett statligt industriprogram av storleken hundra tusen nya jobb under en tioårsperiod måste snarast påbörjas. Det bör ha sin tyngdpunkt i att Sverige åter skall få en allsidig försörjning av bl.a. maskiner, en frigörelse av datorindustrin från det multinationella beroendet, en grundlig förnyelse av vår delvis hårt nedslitna transportapparat. Det krävs även industripolitiska punktinsatser: Malmprospektering, utveckling av gruvindustrin, samordning av hela ståloch gruvindustrin, ett metallbolag och försvar för sysselsättningen i krisbranscher som varv och tekoindustri. En arbetsskapande ekonomisk politik som är stram mot storfinansens spekulationer fordrar också en valutakontroll som är mycket restriktiv i förhållande till investeringar utomlands. Målet för valutapolitiken måste vara att sätta stopp för industriutflyttningen. Förberedelser för överförande till de stora affärsbankerna, de stora privata försäkringskoncernerna, de stora investmentbolagen, de stora privata finansstiftelserna och de största privata industrioch handelsbolagen i samhällets ägo är nödvändiga för att vi i vårt land skall kunna föra en framgångsrik näringsoch sysselsättningspolitik som skapar nya arbetstillfällen. En tidsplan för en generell nedtrappning av arbetstiden till sex timmar per dag med bibehållen lönestandard, så att sextimmarsdagen genomförs under 1980-talet, bör snarast verkställas. Dessutom bör arbetstiden ändras så, att övertidsarbetet starkt begränsas — alltså tvärtemot det förslag som regeringen nu har lagt på riksdagens bord. Detta innebär att arbetstidsförkortningen redan under 1983 skulle kunna få viss sysselsättningshöjande verkan. Det mest utmanande i arbetslösheten är den stora ungdomsarbetslösheten. 45 000 ungdomar är nu arbetslösa, och vi skall dessutom komma ihåg de många tusen som också finns upptagna i arbetsmarknadspolitiska åtgärder men som inom en snar framtid efterfrågar ett ordinarie arbete. Detta sker samtidigt som nya ungdomsskaror anmäler sig till arbetslöshetskön. De s.k. ungdomsplatserna — en uppgörelse mellan SAF och LO — har nu ungefär drygt 2 000 platser besatta. Men det är bara en tillfällig lösning på deras problem; den är inte varaktig. Även för övriga ungdomsgrupper är läget mycket allvarligt. Åtgärder till hjälp för stunden är allt vad man kan åstadkomma. Detta är inte något effektivt sätt att få stopp på ungdomsarbetslösheten. Trots att man är överens i ord kan man inte undvika att ungdomar blir arbetslösa. Beredskapsarbeten, lönebidrag, utbildningsinsatser har prövats. Självfallet har situationen tidigare inte varit allvarligare än vad den är i dag. Det är alltså en deprimerande bild av framtiden för de ungdomar som ser framåt. Vi tvingas ändå konstatera att det som har gjorts naturligtvis till viss del har underlättat dessa ungdomars situation, men långt ifrån tillräckligt. Det är alltså tusentals ungdomar som hänvisas till arbetslöshet under månader och år, och många har slagits ut under tiden, om de över huvud taget har kommit in på arbetsmarknaden. Kärnan i problemet är att det finns för få arbeten. Det problemet kan alltså inte lösas genom flera mer tillfälliga beredskapsarbeten eller genom förlängning av utbildningstiden — detta innebär bara att man skjuter svårigheterna framför sig. Den ena årsklassen ungdomar efter den andra får sina liv präglade av oro för att de mest elementära mänskliga rättigheterna — att få ett arbete och att kunna försörja sig — inte skall bli tillgodosedda. När det ekonomiska systemet i ett samhälle inte längre förmår att garantera den unga generationens rätt till arbete har det bankruttförklarat sig självt — kanske inte i egna ögon, så länge profiterna strömmar in, men definitivt i de ungas ögon: de som blir offer för systemets brister och orättvisor. De som har barn får se hur ungdomsarbetslösheten slår mot en hel generation. Det är en process som drabbar flera grupper i samhället. Vpk ställer förslag som verkligen kan göra skäl för ordet garanti, som kan ge arbete åt alla ungdomar som i dag går arbetslösa. Tidigare åtgärder på området har bara gett jobb åt en del, men många har tvingats att vara kvar i arbetslöshet. Vår utgångspunkt är att på arbetsmarknaden finns dels de som köper arbetskraft, dels de som måste sälja sin arbetskraft för att leva. Vårt parti representerar dem som säljer sin arbetskraft för att kunna leva. Vårt parti representerar i första hand arbetarklassen och det lägre tjänstemannaskiktet. Ägandet, och därmed makten över produktionsmedlen, gör arbetsmarknaden till en köparens marknad-— ett förhållande som förstärks av arbetslöshet. Men det är också så, att den som har ägandet och makten även är den som har ansvaret. Vårt förslag innebär att vi avkräver arbetsköparna deras ansvar. Vpk föreslår en allmän ungdomsgaranti. Den skall omfatta hela arbetsmarknaden och utformas som en lag, som ger arbetsförmedlingen rätt att anvisa en arbetslös ungdom per 50 anställda i såväl privat som offentlig verksamhet. Den skall också innebära en skyldighet för företagen och förvaltningarna att bereda ungdomarna en meningsfull sysselsättning. En förutsättning för anvisningen är dock att den skall godkännas av de lokala fackliga organisationerna. Garantin skall utlösas när alla andra försök att bereda ungdomarna arbete är uttömda, och den bör gälla upp till 25 års ålder. Den skall inte i någon mening ersätta insatser för yrkesutbildning, som även fortsättningsvis måste bedrivas i minst samma omfattning som i dag. För att hävda principen att det är hela samhällets angelägenhet att skaffa ungdomarna arbete skall löner och sociala avgifter betalas genom en särskild progressiv arbetsgivaravgift, beräknad på företagens förädlingsvärde. De medel som denna avgift ger skall täcka 50 26 av kostnaderna för löner och sociala avgifter för de ungdomar som anställts i privat verksamhet och 100 90 av kostnaderna för dem som anställts i offentlig verksamhet. Lönerna för ungdomarna skall vara avtalsenliga och arbetsuppgifternas karaktär så lik de ordinarie arbetsuppgifterna på resp. arbetsplatser som möjligt. Den allmän na ungdomsgarantin skall innefatta alla ungdomar och utesluter således inte handikappade eller invandrarungdom. Vårt förslag innebär naturligtvis en inskränkning i arbetsköparnas rätt att fritt anställa arbetskraft. Det vållar givetvis kritik från SAF:s ideologer och borgerliga politiker. Det bör dock enligt vår uppfattning inte avhålla riksdagen från att ta sitt ansvar för att medverka till att ungdomens rätt till arbete tillgodoses. Arbetsmarknadsutskottet har avvisat vår motion. Utskottet har f.ö. mycket få förslag för att verkligen lösa problemet med ungdomsarbetslösheten. Det är än mindre någon garanti som utskottet erbjuder; man kan kalla det förhoppningar. Vpk:s ungdomsgaranti avvisas av både de borgerliga och de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Skälet är, som den borgerliga delen av utskottet säger, att man inte kan ställa sig bakom den form som vpk föreslår för att uppnå syftet. Ja, där har vi det. När det gäller att göra några som helst ingripanden i arbetsmarknaden som berör arbetsgivarnas gamla § 32, då slår man till reträtt och låter i stället ungdomarna vara arbetslösa. Så ihåligt är utskottets förslag, och så ihålig är även den paroll som Elver Jonsson talade varmt för — arbete åt alla. När den på något sätt rubbar den gamla § 32, då är det stopp, då får ungdomarna stå utanför arbetsmarknaden. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner som behandlas i betänkandet, nämligen 455, 1086, 1118, 1569, 1982 och 2127 yrkande 1 b och 2.

Herr talman! När riksdagen i dag har att ta ställning till regeringens förslag till åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken, kan man konstatera att mittenregeringen fört en sådan ekonomisk politik att det skapats förutsättningar att slå vakt om sysselsättningen, detta trots det besvärliga ekonomiska läget. Vi har klarat oss avsevärt bättre i Sverige än man gjort i de flesta andra länder när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Detta är en realitet, trots att man från socialdemokratiskt håll ständigt vill göra gällande att regeringen medvetet skulle driva en politik som leder till ökad arbetslöshet. Den ekonomiska politikens inriktning har haft till syfte att förbättra den svenska industrins konkurrenskraft. Inte minst de devalveringar som har genomförts och den dämpning av inflationstakten som har åstadkommits har haft stor betydelse för vår konkurrenskraft och för att öka möjligheterna till sysselsättning inom bl.a. tillverkningsindustrin. Den förda ekonomiska politiken har också inneburit förutsättningar för räntesänkningar, som är positiva, inte minst för att stimulera till ökade investeringar. Bedömningarna för framtiden inger emellertid en viss oro. Det finns dock tecken som tyder på en konjunkturuppgång för tillverkningsindustrin i början av 1983. En sådan konjunkturförbättring skulle innebära förutsättningar för en ökning av antalet sysselsättningstillfällen. Därför finns det anledning att hålla en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. Detta har också understrukits i budgetpropositionen, och utskottsmajoriteten delar denna uppfattning. De belopp som regeringen föreslagit för sysselsättningsfrämjande åtgärder skall ses som konjunkturneutrala, och avsikten är att regeringen i tilläggsbudget eller med utnyttjande av finansfullmakten skall återkomma med ytterligare medel, om så erfordras med hänsyn till situationen. Det är naturligtvis viktigt att besked om ytterligare insatser kan lämnas så tidigt som möjligt för att myndigheterna skall få erforderlig tid att planera, så att disponibla medel kan användas på bästa sätt. Anna-Greta Leijon sade i sitt anförande att antalet sysselsatta inom industrisektorn nu var färre än 1 000 000. Den uppgiften stämmer inte riktigt med verkligheten. Antalet sysselsatta vid den senaste mätningen i februari månad uppgick till 1 005 000. När man använder uppgifter, är det viktigt att man använder de som finns i den officiella statistiken. Antalet arbetslösa i februari månad uppgick till 135 000, och det utgör 3,1 90 av arbetskraften. I flertalet länder i Västeuropa och i USA är arbetslösheten två tre gånger högre. Det är naturligtvis inte med sanningen överensstämmande att den nuvarande regeringen medvetet skulle driva en politik som innebär ökad arbetslöshet, vilket socialdemokraterna säger i sin propaganda. Ett land som Sverige, med vårt starka beroende av omvärlden, påverkas givetvis i stor utsträckning av hur utvecklingen är och blir i andra länder. Vi var också beroende av förhållandet i andra länder i början av 1970-talet, när socialdemokraterna satt vid regeringsmakten och då vi hade ungefär samma arbetslöshetssiffror som de vi nu har. Då var emellertid situationen annorlunda. Vid den tidpunkten hade Sverige en hög arbetslöshet i jämförelse med många andra europeiska länder. Som exempel kan nämnas att arbetslösheten i Västtyskland då låg på ca 1 90 och att den i Österrike var 2 Ze. Ytterligare ett land som kan nämnas är Holland, där arbetslösheten då låg på 2,7 2. Vad kunde detta bero på? Det skulle vara värdefullt, om socialdemokraterna vid något tillfälle lämnade ett svar på den frågan — inte minst med tanke på det sätt på vilket socialdemokraterna nu agerar. En huvuduppgift för regeringen är att föra en sådan politik att vi på bästa möjliga sätt skall kunna klara den fulla sysselsättningen. Detta har mittenregeringen hittills lyckats med, trots de problem som har funnits och finns med obalansen i den svenska ekonomin. Den grupp som har det besvärligast på arbetsmarknaden är ungdomen. Trots betydande insatser från regeringens sida finns det fortfarande ungdomar som inte har möjlighet till utbildning eller arbete. Ungdomsarbetslösheten har glädjande nog minskat under den senaste månaden i jämförelse med andra halvåret 1981. Detta vittnar om att de åtgärder som regering och riksdag har vidtagit har givit resultat. När det gäller 16-17-åringarna har kommunerna ett direkt ansvar för att se till att de får möjlighet till utbildning, praktik eller yrkesintroduktion. Dessa åtgärder har slagit väl ut, vilket bekräftas av de sammanställningar som SÖ har gjort. Från socialdemokraternas sida har man hela tiden varit mycket negativ till yrkesintroduktionen, men vi får nu inse att deras inställning har varit felaktig. Yrkesintroduktionen har en stor uppgift att fylla, och det skulle vara fullständigt förödande om socialdemokraternas förslag om avskaffande av yrkesintroduktionen skulle vinna kammarens gehör om någon vecka. Vart skall då de flera tusen ungdomar som i dag genomgår yrkesintroduktionen ta vägen? Den enda möjligheten, som jag kan se, är att de blir arbetslösa. Är det så socialdemokraterna vill hantera dessa frågor? Den överenskommelse som arbetsmarknadens parter har träffat om de s.k. ungdomsplatserna är ett nytt värdefullt inslag för att förbättra situationen för 16-17-åringar. Tillsammans med det statsbidrag som utgår blir detta ett värdefullt komplement till utbildning och yrkesintroduktion. Det är beklagligt att företrädare för LO går ut och kritiserar regeringen för dess handläggning av frågan om ungdomsplatserna. Det tycks vara en sport att på alla sätt och vis försöka politisera frågorna. Men det är viktigare att hålla sig till själva sakfrågan och konstruktivt arbeta för att man på ett smidigt sätt skall kunna lösa de praktiska problem som uppstår när det gäller handläggning av frågan om ungdomsplatserna. Enligt en lägesrapport som AMS införskaffade i vecka 12 fanns drygt 4 000 anmälda ungdomsplatser. Ca 2 000 ungdomar hade erhållit plats. Arbetsförmedlingarna hade ca 3700 ungdomar anmälda som önskade erhålla ungdomsplats. Det är viktigt att man finner lämpliga former för att snabbt klara av den praktiska handläggningen, så att ungdomar snabbt blir placerade på de lediganmälda ungdomsplatserna. Jag noterar med tillfredsställelse det initiativ som arbetsmarknadsministern har tagit, när han sammankallat arbetsmarknadens parter för att klara ut de frågetecken som eventuellt fortfarande finns kvar när det gäller själva handläggningen av frågan om de här platserna. Jag utgår vidare från att stödet till ungdomsplatserna kommer att lämnas fortsättningsvis, även efter den 1 juli. Det är naturligt att det i ett inledningsskede finns vissa inkörningsproblem. Förhoppningarna har varit högt ställda, men jag tycker ändå att resultatet i dagsläget är tillfredsställande. Arbetslösheten bland ungdomar över 18 år är enligt länsarbetsnämndernas bedömning ett växande problem på arbetsmarknaden. En allt större andel av de arbetslösa ungdomarna har gymnasial utbildning, och för deras del är därför den nu tillgängliga arbetsmarknadsutbildningen av begränsat värde. I åldersgruppen 18-21 år var ca 20 000 ungdomar arbetslösa i februari månad. Från regeringens sida har gjorts stora insatser för att på olika sätt stödja ungdomarna, men enligt utskottets mening är det nödvändigt att ytterligare åtgärder vidtas för att bereda ungdomar i åldern 18-21 arbete eller utbildning. Utskottet begär därför att regeringen skall återkomma med ett program med ytterligare förslag till åtgärder för att förbättra situationen för dessa ungdomar. Detta innebär bl.a. att utskottet har ställt sig bakom en centermotion. Riksdagen fattade för drygt en månad sedan beslut om förändringar i anställningsskyddslagen, som innebär vidgade möjligheter till provanställning och visstidsanställning. Det är nu viktigt att arbetsgivarna uppfyller de löften de tidigare har givit om att anställa ett stort antal ungdomar, bara det blev en förändring i anställningsskyddslagen. Ändringen är nu verkställd, och det återstår bara att handla från arbetsgivarnas sida. Det är viktigt att också de tar sitt ansvar för ungdomen. Det är med förvåning man kan konstatera — detta har berörts också tidigare i debatten — att socialdemokraterna inte har ställt upp bakom kravet på ytterligare insatser för ungdomar mellan 18 och 21 år. Utskottsmajoriteten har en högre ambitionsnivå för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten än vad socialdemokraterna har, och det finns anledning att notera detta. Bengt Wittbom sade i sitt anförande att moderaterna vunnit stora framgångar i utskottet när det gäller de arbetsmarknadspolitiska riktlinjerna. I och för sig är väl framgångarna inte så stora, för vad utskottet har sagt överensstämmer mycket väl med vad regeringen har anfört i budgetpropositionen, och det är alltså något som vi från mittenpartiernas och moderata samlingspartiets sida är överens om. Det är riktigt som Anna-Greta Leijon sade, att antalet personer i arbetsmarknadspolitiska insatser är lägre i år än vad förhållandet var i slutet av 1970-talet. Detta är emellertid inte hela sanningen, eftersom det har skett en medveten satsning på att öka antalet platser inom det reguljära utbildningsväsendet, vilket också har visat sig ge ett gott resultat. Detta har skett i full överensstämmelse med arbetsmarknadsstyrelsens intentioner. Jag tycker det finns anledning att ta även detta med i bilden, när man gör bedömningar om vilka insatser som har skett inom arbetsmarknadsutbildningens ram. Vi vet också att det av olika anledningar har varit svårt att under hösten och vintern få full besättning på de platser som funnits tillgängliga. Jag har huvudsakligen uppehållit mig vid den allmänna inriktningen på arbetsmarknadspolitiken och frågor som berör ungdomens situation. Andra talare från centern kommer att beröra övriga frågor som aktualiseras i utskottsbetänkadet. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 5, 8, och 25 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Låt mig först ge Arne Fransson rätt. Jag sade beklagligtvis att sysselsättningen inom industrin var under en miljon. Det är precis som Arne Fransson säger, nämligen att den senaste statistiken visar att det är 5 000 personer över den här miljonen. På den punkten har alltså Arne Fransson rätt. Däremot tycker jag att det finns mycket i hans övriga resonemang, som man behöver skärskåda och ifrågasätta. När det gäller devalveringen och dess inverkan på industrisysselsättningen, förespeglades vi och svenska nationen i september månad när regeringen genomförde devalveringen att det här skulle öka industrisysselsättningen med 40 000 jobb. Trots denna siffra på 5 000, beträffande vilken jag hade fel, har ju utvecklingen varit precis den motsatta. Vi har haft en kraftig nedgång i industrisysselsättningen sedan devalveringen genomfördes. Det är oroande för framtiden. Därför är det också väldigt oroande att man på borgerligt håll röstar ned de förslag till investeringar som vi lagt i riksdagen och som skulle medverka till att vända den här negativa utvecklingen i industrisektorn. Får jag sedan säga att jag tycker att det är väldigt bra att Arne Fransson också tog upp den försämrade anställningsskyddslag som vi får i dag med den fria provanställningsrätten för arbetsgivarna. Arne Fransson säger att det är viktigt att arbetsgivarna uppfyller sina tidigare löften om jobb åt ungdomar. De tidigare löftena var alltså 50 000 å 60 000 jobb åt ungdomarna. Ibland, när man var som mest yvig i sina löften, kom man upp i över 150 000, men den siffran kanske vi helt kan bortse ifrån. Jag antar att Arne Fransson precis som jag har ställt frågan till arbetsgivarna hur många nya jobb det blir. Jag skulle gärna vilja fråga Arne Fransson vad han har fått för svar från arbetsgivarna när han ställt denna fråga.
Herr talman! Arne Fransson försökte sig på ett allmänt försvar av regeringspolitiken. Han försökte egentligen förneka att det är en medveten ekonomisk politik som skapar arbetslösheten. Jag funderar på hur länge man måste blunda i politiken för att inte se vad som händer. Har man en stram finansoch penningpolitik och en minskning av den offentliga sektorn, så skapas det arbetslöshet, Arne Fransson. Minskade inkomster, lägre reallöner och sociala försämringar skapar mindre efterfrågan och arbetslöshet. Detta sker på område efter område. En ohämmad kapitalexport och utlandsinvesteringar av våra största verkstadsföretag skapar också färre arbetstillfällen i det här landet. Det är alltså en medveten politik som regeringen godkänner. Arne Fransson liksom arbetsmarknadsministern gör jämförelser med andra länder och försöker därmed klara sig undan. Men samtidigt förordar centerpartiet och Arne Fransson ett ökat exportberoende, så att det när det blir svårigheter på arbetsmarknaden inte är den egna politikens fel. Man försöker svära sig fri. Problemet är den svaga hemmamarknaden och det låga kapacitetsutnyttjandet, som man måste sätta fart på. Men det skall man ha svångremmar till i borgerlig tappning. När det gäller ungdomarna har de inga möjligheter till arbete, och då är det fromma förhoppningar från utskottet, att man skall försöka puffa på arbetsmarknadsminister Eliasson, som hittills inte har kunnat få ifrån sig någonting positivt, annat än ett enormt hårt tryck. Nu hoppas alltså den borgerliga majoriteten i utskottet att man skall kunna puffa på Ingemar Eliasson för att han skall lägga fram ett program, så att ungdomar över 18 år skall kunna få arbete. Men varför säger man inte till att här måste vi ha en garanti? Arne Fransson har talat om en garanti, men framför allt är det väl arbetsmark nadsminister Eliassons parti som talat om en ungdomsgaranti. Enda möjligheten att få en ungdomsgaranti är att ge arbetsförmedlingarna en status och en roll som gör att de kan styra in ungdomarna i de verksamheter som är nyttiga och framför allt in i den industri vi har i dag. Det skulle vara riktigt och vettigt att anta det förslag till ungdomsgaranti som vpk har väckt. Det skulle rädda ungdomen.
Herr talman! När det gäller effekten av devalveringen kan vi väl ändå konstatera, att om inte devalveringen hade företagits, hade risken varit mycket stor för att antalet sysselsatta inom industrisektorn hade gått ned ännu kraftigare än vad den gjort i verkligheten. Det finns anledning att notera det. Det är naturligtvis viktigt och angeläget att på olika sätt försöka stimulera möjligheterna att öka industrisysselsättningen. Och det är då naturligtvis viktigt att vi kan bli konkurrenskraftiga och finna möjligheter till avsättning för våra produkter, och det är givetvis en uppgift som både regering, opposition och arbetsmarknadens parter har.

Men jag har sett det så att den här förändringen i alla fall bör vara positiv. Att man genom denna förändring av anställningsskyddslagen skulle kunna lösa ungdomsarbetslöshetsproblemen har vi däremot aldrig trott, och inte heller i dagens läge tror vi att det kommer att bli så. Jag kan tala om för Anna-Greta Leijon att inte heller jag har fått några klara besked från arbetsgivarorganisationerna om hur många ungdomar man nu är beredd att anställa — och det beklagar jag. Därför tycker jag att det är en viktig och angelägen uppgift för oss alla att i olika sammanhang framhålla att det är nödvändigt att arbetsgivarna tar sitt verkliga ansvar för att anställa ungdomar, när de nu har både den här möjligheten och andra möjligheter i form av statliga bidrag som utgår på olika sätt.

Herr talman! Egentligen tyckte jag att Arne Franssons svar var så klargörande att jag försökte återkalla repliken med hänsyn till kammarens tid, men när jag nu ändå fick ordet vill jag säga följande. Vi kan vara eniga om två saker, Arne Fransson och jag. Det finns mycket starka skäl för att satsa på att svensk industri skall gå bättre än den gör i dag— devalveringen var ett mycket otillräckligt instrument för att komma åt de problem vi har. Och vi skulle behöva investeringsstimulanser av det slag som socialdemokraterna har försökt få de borgerliga här i kammaren med på. Vi kan också vara eniga i bedömningen att de löften som gavs från olika håll om nya platser för ungdomar, om fri provanställningsrätt infördes, inte var så mycket till löften. Det fanns t.o.m. gårdagen en möjlighet för seriösa företagare att efter avtal med de fackliga organisationerna komma fram till provanställningsregler, och på många avtalsområden fanns det sådana. fr.o.m. i dag har vi en ensidigt fri provanställningsrätt och en rätt för arbetsgivarna när det gäller andra korttidsanställningar. Vi har alltså nått det resultat som man ifrån moderaternas och arbetsgivarföreningarnas sida ville uppnå: försämrad anställningstrygghet för människorna. Men tyvärr infrias inte alla de löften om nya jobb för ungdomar som man lockade med när man drev kampanjen för den här lagstiftningen.
Herr talman! Om vi inte hade en borgerlig politik i det här landet, är jag säker på att arbetslösheten skulle vara mindre. Det är klart att vi måste utgå från att Sverige är ett rikt land, till skillnad från många andra länder som kanske inte är fullt så rika. I det läget måste vi väl kunna inse att vi kan göra någonting. Vad Arne Fransson pläderar för är nämligen att en regering aldrig kan göra någonting; man är helt beroende av omvärlden och ett annat maktcentrum som styr vår sysselsättning. Men jag hävdar att vi kan göra någonting. Arne Fransson säger att socialdemokratiskt styrda länder har arbetslöshet. Jag kan inte förstå varför han säger det i en replik till mig. Det borde snarare vara riktat till Anna-Greta Leijon, trots det samförstånd som till viss del finns mellan Arne Fransson och henne. Otvivelaktigt är det så i politiken att vi i dag är konkurrenskraftiga. Det är inte lönenivån det gäller. Om vi satte full fart och skapade en hemmamarknad och utnyttjade vår kapacitet, skulle vi vara ännu mera konkurrenskraftiga, Arne Fransson! Men i det fallet saboterar ni det hela undan för undan. Ni vägrar att inse att det finns bristområden och behovsområden i det här landet som borde främjas för att vi därmed skulle få fart på vår ekonomi. Det gäller bostäder, kommunikationer och offentliga tjänster, såsom barntillsynen, miljön och produktionen. Inom branscher som i dag har svårigheter skulle vi t.o.m. kunna skapa en inhemsk efterfrågan. Men ni vägrar att göra någonting. Ni ser bara till exportinriktningen, och därmed är ni helt handlingsförlamade. Vidare förstår jag att det är besvärligt att inte kunna bemöta ungdomsgarantin. Det enda vapnet i dag är nämligen att garantera ungdomarna att de kan komma innanför fabriksportarna, innanför grindarna, in i industrin och till jobben, så att de får den erfarenhet de behöver. Dit kommer de inte om man inte redan i dag ser till att arbetsförmedlingen har ett vapen i sin hand, somt.ex. främjandelagen skulle vara för handikappade. Det är ungefär den ungdomsgaranti vi vill formulera — en främjandelag för alla ungdomar. Det vore någonting att ta vara på, Arne Fransson!
Herr talman! När det gäller anställningsskyddslagen finns det anledning, Anna-Greta Leijon, att påminna om att grundskyddet i denna lag fortfarande ligger fast. Den aktuella förändringen är ju en smidigare anpassning till det som har gällt t.o.m. den sista mars, i och med att det har funnits stora områden på arbetsmarknaden där man inte har täckt upp provanställningen genom kollektivavtal. När det gäller industrisysselsättningen har, som jag tidigare sagt, statsmakterna under de senaste åren ställt betydande belopp till förfogande för insatser i form av forskning och utveckling av nya produkter. Det gäller ju för oss att på olika sätt finna nya produkter som vi kan vidareutveckla och finna avsättning för, så att vi därmed kan öka möjligheterna till en förbättrad industrisysselsättning. Min replik riktade jag till Lars-Ove Hagberg, därför att han är företrädare för ett socialistiskt parti. Med tanke på att de socialistiskt styrda länderna har betydligt högre arbetslöshet fann jag det rätt naturligt att göra den kopplingen. Lars-Ove Hagberg sade att den här regeringen inte gör någonting. Men vi kan ju inte blunda —i varje fall inte medvetet, som man tycks göra från vpk:s sida — för att, som tidigare sagts här i debatten, regeringen har gjort betydande insatser när det gäller att ställa medel till arbetsmarknadspolitikens förfogande för olika åtgärder. Det gäller arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten osv. Att vi inte kan ansluta oss till det förslag om ungdomsgaranti som vpk har framfört i sin motion beror på att vi inte tror att det finns förutsättningar för att ett sådant system skulle lyckas. Vi har valt den andra vägen och anser det riktigare att erbjuda ungdomar utbildning, praktik och arbete och att finna ett åtgärdsprogram som täcker in detta. Målet är självfallet att vi skall bereda så många ungdomar som möjligt utbildning och arbete. I det avseendet är det inget som skiljer oss åt, men när det gäller systemet för genomförandet är det däremot en del som skiljer oss åt.
Herr talman! Runt om i vårt land finns i dag en djup oro för utvecklingen på arbetsmarknaden. I tusentals hem upplevs arbetslöshetens konsekvenser mycket påtagligt. Familjeförsörjare oroar sig för familjens försörjning. Föräldrar till arbetslösa ungdomar oroar sig för följderna av att deras egna barn inte får uppleva tillfredsställelsen av att uträtta ett arbete och känna att de fyller en funktion i samhället. Det är illavarslande att allt fler tvingas stå utan jobb under lång tid. För många finns det t.o.m. inte längre möjlighet att uppbära arbetslöshetsersättning. De får förlita sig på hjälp från de sociala myndigheterna. Herr talman! Det finns en risk att vi — inte minst i det här huset — stirrar oss blinda på statistiska uppgifter och glömmer att enskilda människoöden döljer sig bakom statistiken. För oss som inte upplevt ödet att ställas utanför arbetsgemenskapen är det väldigt svårt att till fullo förstå vad det vill säga att vara arbetslös. Vi socialdemokrater har f. ö. i vår arbetsmarknadspolitiska motion pekat på det förhållandet att vi behöver veta mer om arbetslöshetens konsekvenser. Den frågan kommer utskottet senare i vår att ta ställning till i anslutning till behandlingen av den forskningspolitiska propositionen. I debatten hör man ofta att det är värre på arbetsmarknaden i andra länder och att det minsann var hög arbetslöshet under början av 1970-talet, då socialdemokraterna regerade. Det förvånar mig inte att dessa argument förts fram även i dagens debatt som något slags ursäkt för dagens situation. Vi socialdemokrater har ingen anledning förneka att problemen är ännu större i vissa andra länder — även om man får göra dessa statistiska jämförelser med viss försiktighet. Inte heller förnekar vi att vi haft problem på arbetsmarknaden under tidigare år. Visst kan vi ägna oss åt sifferexercis, men jag frågar mig ibland: Vad hjälper det den som står utan arbete att ännu fler är arbetslösa i andra länder, eller att många var arbetslösa även för tio år sedan i vårt land? Inte blir situationen för alla tusentals arbetslösa i vårt land i dag bättre för det. Vår målsättning är och skall vara att arbete skall erbjudas dem som efterfrågar detta. Låt oss inte gå ifrån den ambitionen! Sedan må arbetslösheten vara hur hög som helst i andra länder. Grundläggande orsaker till problemen på arbetsmarknaden i vårt land är självfallet den ekonomiska politik — eller rättare sagt brist på ekonomisk politik — som borgerligheten svarat för samt den internationella konjunkturen. Vi har pekat på detta förhållande i vår reservation nr 1. Vi har också i den reservationen redovisat socialdemokratins alternativ för att komma ut ur den ekonomiska förlamningen i vårt land. Herr talman! Vi socialdemokrater anser att de borgerliga regeringarna efter hand har tummat på målet sysselsättning åt alla, som riksdagen beslutat om. Jag säger detta mot bakgrund av att de arbetsmarknadspolitiska insatserna har varit av mer begränsad omfattning än som varit acceptabelt under senare år. Vi skulle alltså ha kunnat hålla syselsättningen uppe i större utsträckning. Borgerliga talare har i dagens debatt efterlyst förslag och velat veta vilka vägar vi socialdemokrater har att anvisa. Vi har redovisat vårt program: Vi har ett investeringsprogram, vi har föreslagit stimulans till investeringar i industrin och vi har hänvisat till våra förslag när det gäller ekonomisk politik och näringspolitik. Jag kan även erinra om den debatt vi förde här i kammaren den 10 mars kring dessa ting, där vi från vårt parti hade tillfälle att anvisa vägar att lösa de problem vi står inför. Alla tycks nu vara överens om att problemen på arbetsmarknaden kommer att bli av minst nuvarande omfattning ända in på nästa år. Då gäller det att dels föra en annan ekonomisk politik som sätter fart på Sverige, dels höja den arbetsmarknadspolitiska beredskapen. Det är därför obegripligt att rege ringen i detta läge föreslår att arbetsmarknadsverket skall dra ned på sina resurser. När trycket på arbetsförmedlingarna är och kommer att vara större än kanske någonsin — då skall platsförmedlingens beredskap minska. Detta är borgerlighetens strategi. Arbetsmarknadsverket får emellertid inte bli enbart en administrationsapparat för arbetslöshetsförsäkringar. Även om arbetsmarknadsverket gör mycket ambitiösa och lovvärda försök att inom givna ramar nyttja sin personal på det mest effektiva sättet, måste enligt vår mening verket i stället tilldelas större personalresurser i detta läge. Med en personell förstärkning vid platsförmedlingarna ökar förutsättningarna att förmedla jobb åt de arbetssökande och få de lediga platserna och de arbetssökande att passa ihop. Det är f. ö. enligt vår uppfattning ekonomiskt motiverat att satsa på arbetsförmedlingen. Detta synsätt kommer också till uttryck från den borgerliga majoritetens sida när man i avsnittet om ungdomsarbetslösheten just pekar på detta faktum, att en satsning för att skapa ny sysselsättning också ger samhällsekonomiska vinster. Det är ju, herr talman, litet märkligt att man då har en annan uppfattning när det gäller arbetslösheten i stort. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan när det gäller personalresurserna för arbetsmarknadsverket. Vi föreslår att verket skall tilldelas 380 nya tjänster för den platsförmedlande verksamheten samt 40 tjänster för verksamheten inom arbetsmarknadsinstituten. En självklar sak när den arbetsmarknadspolitiska beredskapen måste höjas är även att riksdagen bifaller de socialdemokratiska reservationerna då det gäller resurserna för arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. Vi socialdemokrater anser att ytterligare insatser borde göras avseende beredskapsarbeten redan under innevarande budgetår. Vi föreslår att 200 milj.kr. ytterligare skall anvisas för beredskapsarbeten. Vi tycker även att det finns starka skäl att omgående återuppta verksamheten med BAMU, som innebär att bidrag kan utgå till lönekostnader för beredskapsarbetare i statlig och kommunal förvaltning, som tillfälligt ersätter den ordinarie personal som deltar i yrkesutbildning. Inte minst mot bakgrund av det besvärliga läget på arbetsmarknaden för kvinnor är det motiverat att BAMU-verksamheten startas på nytt. Regeringen föreslår inför nästa budgetår att medlen för beredskapsarbeten skall beräknas konjunkturneutralt. Verket skall därför endast planera för 4,5 miljoner sysselsättningsdagar mot ca 7 miljoner under innevarande budgetår. Med den kunskap vi i dag har om utvecklingen på arbetsmarknaden under återstoden av innevarande år, är en sådan utgångspunkt för planeringen inför nästa budgetår oförsvarlig. Vi socialdemokrater anser att AMS måste få planera efter de behov som redan nu kan förutses. Därmed skapas bättre förutsättningar för att i rätt tid få i gång bl.a. de investeringar som krävs. Arbetsmarknadsverket måste vidare ges förutsättningar att planera sin verksamhet på längre sikt än de närmaste fem sex månaderna. Regeringen har dessutom i propositionen föreslagit inskränkningar i bidragsbestämmelserna för beredskapsarbeten. Vi socialdemokrater motsät ter oss de försämringar som föreslås. Förslagen skulle endast få negativa konsekvenser för möjligheterna att skapa sysselsättning åt de arbetslösa. Bl. a. föreslås en förkortning av vissa beredskapsarbeten från högst sex månader till fem månader. Arbetsmarknadsministern försöker i propositionen lansera det förslaget som ett konstruktivt bidrag i syfte att öka möjligheterna för arbetsförmedlingen till aktiva placeringsinsatser. Men, herr talman, om en sänkning av tiden för beredskapsarbeten får denna positiva effekt, undrar jag varför man inte gått längre. Varför stanna vid fem månader? Med ett förslag på tre eller fyra månader skulle ju effekten bli ännu gynnsammare. Nej, sanningen är nog den att syftet med de föreslagna förändringarna av bidragsbestämmelserna för beredskapsarbeten är att pengar skall sparas, och då börjar det ju alltmer att bli en regel att det är de svaga i samhället som skall drabbas. Det har f. ö. sagts mig att regeringens förslag om en maximigräns på totalt 3 000 kr. i dagsverkskostnad för beredskapsarbeten medför att beredskapsarbeten måste dras in i exempelvis Norrbotten, med ökad arbetslöshet som följd. Även kapaciteten inom arbetsmarknadsutbildningen måste enligt vår mening höjas. Vi föreslår att antalet deltagare i sådan utbildning skall kunna uppgå till 120 000 under nästa budgetår, en ökning alltså med 10 000 i förhållande till regeringens förslag. I den höjda arbetsmarknadspolitiska beredskap vi socialdemokrater förordar ingår även en ökad satsning på de arbetshandikappade. Vi anser nämligen att det är nu, när problemen på arbetsmarknaden är stadigt växande, som solidariteten med de svaga sätts på prov. Vi föreslår därför bl.a. förbättrade villkor för arbetshjälpmedel åt handikappade och ytterligare medel till Samhällsföretag och arbetsmarknadsinstituten. De förslagen finns redovisade i våra motioner och reservationer och kommer här att vidareutvecklas av partivänner till mig. Herr talman! Jag vill slutligen säga några ord om situationen i Skåne. Vi socialdemokrater från Skåne lade under den allmänna motionstiden fram en motion som utförligt redovisar de problem som vi fått på arbetsmarknaden i vår del av landet under senare år. Efter den positiva utvecklingen under tidigare år har strukturkriserna nu drabbat Skåne mycket hårt. Under de närmaste tolv månaderna räknar vi med att få uppleva den värsta arbetslösheten sedan 1940-talet. I Malmöhus län beräknas över 18 000 vara arbetslösa i höst. I Kristianstads län är situationen lika dyster. Inte minst strukturkriserna inom bl.a. teko-, träoch varvsindustrierna har slagit hårt mot den skånska arbetsmarknaden. Vi har i vår motion pekat på behovet bl.a. av förstärkta arbetsförmedlingsinsatser i Skåne. Utgångspunkten är att Skåne under de goda åren av naturliga skäl fick förhållandevis färre tjänser än andra län med en sämre utveckling. När de totala resurserna nu under senare år i stort sett har hållits oförändrade har det varit mycket svårt för Skåne att få de förstärkningar som krävs och därmed en mer rättvis tilldelning av resurser i förhållande till andra delar av landet. medlingen totalt och för att åstadkomma en ökad planeringsnivå inom beredskapsarbetena och inom arbetsmarknadsutbildningen vinner bifall i riksdagen kommer också Skånes förutsättningar att få de resursförstärkningar som krävs att öka. Herr talman! Med det anförda och med hänvisning till vår motion yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21.
Herr talman! Jag håller helt med Erik Johansson om att situationen för de arbetslösa i vårt land inte blir bättre för att vi konstaterar att arbetslösheten är högre i andra länder. Men när vi i debatten gör jämförelsen med andra länder, gör vi det med utgångspunkt från den kritik som vi ofta blir utsatta för bl.a. från socialdemokratiskt håll och som går ut på att vi medvetet skulle föra en politik som leder till ökad arbetslöshet. Vi vill också påminna er socialdemokrater om att även när ni satt vid regeringsmakten, var det besvärligt att i lågkonjunkturer klara den fulla sysselsättningen. Men vi ifrågasatte aldrig att ni medvetet förde en politik som innebar högre arbetslöshet. Låt oss i stället gemensamt vara överens om att det är nödvändigt att vi vidtar olika åtgärder för att på det sättet aktivt medverka till konstruktiva lösningar för att klara den fulla sysselsättningen. Erik Johansson talade vackert för fler tjänster inom arbetsmarknadsstyrelsen, och jag förstår mycket väl att han som gammal arbetsförmedlare gör det. Men vi skall ha klart för oss att det under senare år har skett en kraftig upprustning av arbetsförmedlingarna både vad gäller personal och modern datateknik. Genom det förslag som regeringen har lagt flyttas det över 60 tjänster från egenregiverksamheten till arbetsförmedlingen, och det är naturligtvis ett värdefullt tillskott. Vidare har regeringen nyligen tillsatt utredningen om arbetsmarknadsstyrelsens organisation. Därför tycker vi företrädare för regeringspartierna att det i dagsläget är tillräckligt med det tillskott som arbetsmarknadsstyrelsen får genom regeringsförslaget. Vi får avvakta resultatet av översynen av arbetsmarknadsstyrelsens organisation och sedan ta ställning till eventuella nya tjänster.
Herr talman! Erik Johansson sade i sitt anförande att socialdemokratin anvisar vägar för att lösa sysselsättningsproblemen. Men det som är besvärande är att de vägar som man anvisar inte tar hänsyn till de grundläggande fördelningsproblem som är en viktig orsak till att vi har obalans i ekonomin. De socialdemokratiska förslagen innebär offentlig expansion, och det är precis vad vi inte skall ha. De förutsätter skattehöjningar för företagen i form av höjda arbetsgivaravgifter när löntagarfonderna kommer, höjda arbetsgivaravgifter och proms i samband med skatteuppgörelsen. De förutsätter en krångligare MBL och arbetsrättslagstiftning. Resultatet kan inte bli något annat än ökad utlandsupplåning. Min fråga till Erik Johansson är: Av vilket skäl är ni inte beredda att ta hänsyn till de grundläggande förutsättningarna i de ekonomiska problem som vårt land har? Sedan säger Erik Johansson att om den socialdemokratiska politiken genomförs på detta område, kommer det att ge samhällsekonomiska vinster. Uttrycket samhällsekonomiska vinster är positivt värdeladdat. Men det är bara att konstatera att vad det här landet behöver är inte i första hand samhällsekonomiska vinster, utan företagsekonomiska vinster. Den som förutom jag har begripit detta är LO-ekonomen Gösta Rehn, som i en intervju i Nerikes Allehanda den 5 januari 1982 säger följande: ”Ta bort hela arbetsgivaravgiften, dvs. sänk lönekostnaden med 40 96 för den del av företagens arbetsstyrka som ligger över 80 90 av ett genomsnitt för de senaste åren!” Rehn ”anser det nödvändigt att pröva nya vägar för att samtidigt få ner både arbetslöshet och inflation. Man måste göra det billigare för industrin att expandera.” Han anser dessutom att ungdomslönerna bör vara lägre än lönerna för yrkesskickliga arbetare. Det vore intressant att få höra Erik Johanssons kommentar till denna klartext från en gammal känd och aktad LO-ekonom.
Herr talman! Arne Fransson gör gällande att vi påstår att de borgerliga medvetet har drivit en politik som ökar arbetslösheten. Men det är inte så. Vi kritiserar den borgerliga regeringen för att den inte tar till vara och vidareutvecklar de förutsättningar som vårt land har med den arbetsmarknadspolitik som arbetarrörelsen har byggt upp och som har givit vårt land en tätposition både när det gäller yrkeskunnighet och när det gäller administrationsoch försäljningskunnande hos företagsledningen. Den förhandlingsordning som tillämpas på den svenska arbetsmarknaden innebär en arbetsfred, som i sin tur medverkar till att vi kan hålla leveransavtalen. Vi har kritiserat att den borgerliga regeringen inte har fortsatt på den inslagna vägen. När det gäller arbetsförmedlingens personal vet jag, som Arne Fransson sade, av egen erfarenhet att dess arbete är mera tidskrävande i ett kärvt arbetsmarknadsläge. Det är då människorna behöver få resonera igenom sin situation och få bort den osäkerhet som ofta uppträder när man skall börja en ny anställning i en ny miljö. Steg för steg har vi genom beslut här i riksdagen tillfört arbetsmarknadspolitiken nya instrument och medel, som skall vidga verksamheten. Det gör arbetet mer krävande för arbetsförmedlingarna. Det är bakgrunden till att vi har ställt dessa krav. Vi är medvetna om att de behövs. Vi har ett utbildningsprogram för arbetsförmedlingspersonalen, vilket tar sin tid. Vi har även, som jag tidigare sade, ökat de arbetsmarknadspolitiska instrumenten. Anna-Greta Leijon har i sina inlägg anvisat vägar. Det gällde investeringsplanen. Bengt Wittbom efterlyste då en skattepolitik, som skulle vara mer företagsvänlig. Det är ett gemensamt intresse för både företag och anställda. Ett utslag för detta är våra löntagarfonder, där vi vill få fram riskvilligt kapital. Dessutom skall vi vara på det klara med att arbetsgivaravgifterna är inarbetade av löntagarna och har sin funktion. Vi hade en debatt om dem den 10 mars i år. Jag har ingen anledning att upprepa den debatten.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Erik Johansson inte ställer sig bakom dem som påstår att regeringen medvetet skulle föra en politik, som leder till ökad arbetslöshet. Att vi sedan kan ha olika uppfattningar om hur man på bästa sätt skall lösa dessa frågor är en annan sak. Jag har full förståelse för att det i ett kärvt läge, där arbetslösheten är hög, råder en hårdare belastning på personalen på våra arbetsförmedlingar. Därför är det naturligtvis viktigt att, som arbetsmarknadsstyrelsen också har gjort, öka resurserna just till den arbetsförmedlande verksamheten. Det är viktigt att man har kunnig och erfaren personal, som tar hand om de arbetslösa. Jag vill ge det erkännandet till personalen på arbetsförmedlingskontoren att den utför ett mycket gott arbete och ser till att man på bästa möjliga sätt kan lösa de problem som uppstår. Jag tror dock att vi i dagens läge måste göra vissa prioriteringar när det gäller nya tjänster och att vi, som jag sade i mitt förra inlägg, får avvakta och se vilket resultat den översyn av arbetsmarknadsstyrelsens arbetsuppgifter som snart skall igångsättas kommer att leda till. Med det som utgångspunkt får riksdagen sedan fatta beslut.
Herr talman! Låt mig bara kort konstatera efter Erik Johanssons senaste inlägg att den politik som socialdemokratin förordar går helt på tvärs med den som t.ex. Gösta Rehn rekommenderar. Det gör den därför att skatteöverenskommelsen mellan mittenpartierna och socialdemokraterna i första steget innebär en tvåprocentig höjning av arbetsgivaravgiften. Det är en kostnadshöjning som gör svensk industri mindre konkurrenskraftig. Löntagarfondsförslaget, som alltid kommer upp när socialdemokratin pressas på besked, innebär rent praktiskt att kostnadsnivån ytterligare höjs för företagen genom den enprocentiga löneskatten som skall tillföras fonderna och också genom det vinstdelningssystem som är presenterat. Slutledningen kan inte bli någon annan än att socialdemokratisk politik innebär att svensk industri blir mindre konkurrenskraftig. Arbetskraften blir för dyr. Därmed kommer utrymmet för tillväxt i industrin och i näringslivet över huvud taget att minska, och därmed minskar tillgången på produktiva arbetstillfällen.
Herr talman! Låt mig börja med att kommentera Bengt Wittboms senaste inlägg. Han säger att de svenska lönekostnaderna är för höga. Jag vill då ställa frågan: Hur har svensk industri med så stor framgång under årens lopp kunnat hävda sig i den internationella konkurrensen? Gösta Rehns målsättning är en ökad sysselsättningsgrad, och i hans filosofi ligger, om jag uttrycker det med andra ord, att det skall vara dyrare att friställa människor än att hålla produktionen i gång. Det är på det området man gemensamt skall söka vägar. Sedan är vi väl ändå överens om, Bengt Wittbom och Arne Fransson, att de anställda har ett gemensamt intresse av företaget. Det är deras arbetsplats och grundvalen för den anställde när det gäller att få bärgning för sig och sin familj. Den som har barn är intresserad av att samhället tillhandahåller en bra skola, och den som har åldriga föräldrar är intresserad av samhällets åldringsvård. På det sättet förenas intresset för det egna företaget med intresset för en fungerande offentlig verksamhet. Misstro inte människorna utan tro på dem! Det är det råd jag skulle vilja ge. Arne Fransson får en strid om ord. Vad vi kritiserar den borgerliga regeringen för är den bristande handlingskraften och initiativlösheten. Varför tar man inte till vara möjligheterna exempelvis inom arbetsmiljöns område? Det är ett område där vi tack vare arbetarrörelsens medverkan har kommit långt. När tredje världen skall industrialiseras finns det behov av arbetsmiljöanläggningar, och där har svensk industri förutsättningar att vara med. Vi har med dokumenterad framgång genomfört paketförsäljningar i samverkan mellan staten och privata företag i fråga om byggnader, exempelvis i Leningrad och i Polen. Vi har en förnämlig sjukvårdsorganisation och sjukvårdsapparat, osv. Vad som behövs är initiativ och aktivitet för att nå ut på dessa marknader och därigenom kunna trygga sysselsättning och ekonomisk expansion.